Fru talman! I statens stöd till idrotten skall ligga en strävan att stimulera motionsoch breddidrotten. Den inriktningen av statens stöd till idrotten fastställdes av riksdagen 1970. Riksdagens revisorer har gjort en omfattande utredning kring det statliga stödet till idrotten. Man har funnit att idrottsrörelsen väl följer de riktlinjer som dragits upp för den idrottsliga verksamheten och användningen av det statliga stödet. Vissa väsentliga förändringar föreslås dock. Riksdagens revisorer har särskilt uppmärksammat Riksidrottsförbundets uppgift att fördela de statliga anslagen till specialförbunden och till de ur anslagssynpunkt jämställda men utanför Riksidrottsförbundet stående organisationerna. Mot bakgrund av sin granskning och med hänsyn till önskemålen från de tio organisationer som står utanför Riksidrottsförbundet föreslår revisorerna att en förändring i sättet att fördela statliga anslag kommer till stånd. Förslaget innebär att ett samarbetsorgan bildas av de utanförstående Nr 33 organisationerna. Detta samarbetsorgan skulle i en framtid fördela ett givet Onsdagen den statsanslag organisationerna emellan. Jag anser att det är ett bra förslag och 24 november 1982 yrkar bifall till den reservation som är fogad till kulturutskottets betänkande. Statens insyn i Riksidrottsförbundets och dess specialförbunds verksamhet erhålls genom att regeringen utser två ombud med suppleanter i riksidrottsstyrelsen. Dessa har som särskild uppgift att följa ärenden angående anslag till de utanför Riksidrottsförbundet stående organisationerna. Från Riksidrottsförbundets sida ser man helst att även den verksamhet som de utomstående organisationerna bedriver inordnas under Riksidrottsförbundet. Utvecklingen har emellertid inte gått i den riktningen, beroende på att de utomstående organisationerna anser att deras verksamhet klart skiljer sig från den verksamhet som de till Riksidrottsförbundet anslutna förbunden har. Bl. a. har man en annan grundsyn på konkurrensoch tävlingsaspekten. Var och en av de tio organisationer som står utanför Riksidrottsförbundet kan sägas utgöra en folkrörelse i sig. Vi anser att det är principellt fel att en folkrörelse fördelar statsmedel till en annan. De utomstående organisationerna anser att de vid fördelningen av statsmedel har behandlats mer restriktivt än de till Riksidrottsförbundet anslutna förbunden. Någon direkt dokumentation om att så skett finns inte, men den nuvarande ordningen ger näring åt misstanken, då de utomstående organisationernas möjligheter att bevaka sina anslagsintressen är starkt beskurna. Bl. a. är Friluftsfrämjandet och Ridfrämjandet starkt kritiska mot Riksidrottsförbundets myndighetsfunktion, de är emot principerna för medelstilldelningen, och de anser inte att den nuvarande ordningen garanterar dem samma behandling som den RF-förbunden åtnjuter. Under sin granskning av statens stöd till idrotten har riksdagens revisorer väckt förslaget att bilda ett särskilt samarbetsorgan för de utanför RF stående organisationerna. En sådan organisation skulle möjliggöra för de utomstående organistionerna att själva bevaka sina intressen i anslagsfrågor. Såväl praktiska som psykologiska skäl talar för bildandet av ett sådant samarbetsorgan. Det sålunda bildade samarbetsorganet skall fungera som samarbetspartner med RF-kansliet och regeringens ombud i riksidrottsstyrelsen. Det skall vidare sammanställa organisationernas anslagsäskanden och bevaka deras intressen i Riksidrottsförbundet. Denna ordning kan införas på försök, och om en sådan ordning visar sig fungera kan samarbetsorganet med tiden kanske ta egna initiativ till hävande av anknytningen till Riksidrottsförbundet. Fru talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till betänkandet i fråga.

Fru talman! Anledningen till att vi debatterar den här frågan är riksdagens revisorers undersökning av huruvida statens stöd till idrotten har använts i enlighet med de intentioner som låg till grund för statsmakternas beslut. Riksdagens revisorer har efter sin granskning funnit bl.a. att idrottsrörelsen väl följer de riktlinjer som har dragits upp för den idrottsliga verksamheten och användningen av det statliga stödet samt att den statliga tillsynen och kontrollen av idrottsrörelsens verksamhet bör förenklas. Revisorerna förordar vidare inrättande av ett samarbetsorgan för de organisationer som uppbär organisationsstöd genom Riksidrottsförbundet utan att tillhöra förbundet. Revisorerna har som ett led i granskningen upprättat en granskningspromemoria med titeln Statens stöd till idrotten . I promemorian tar revisorerna upp frågan om statsbidragen till utanför RF stående organisationer. Man konstaterar att vissa av dessa organisationer redovisat starkt missnöje med det nuvarande stödet och att de är kritiska till RF:s myndighetsfunktion. Ridfrämjandet anser också att principerna för medelstilldelningen borde vara helt annorlunda än de nuvarande. När det gäller myndighetsfunktionen kan nu konstateras att riksdagen i våras avslog förslaget om inrättande av ett rekreationsråd som bl.a. skulle handha medelstilldelningen till de organisationer som står utanför RF. Revisorerna föreslog att om ett rekreationsråd inte kom till stånd skulle ett samarbetsorgan inrättas, vilket skulle fungera som samarbetspartner med RF-kansliet och regeringens ombud i Riksidrottsstyrelsen. Enligt förslaget skulle, om en sådan ordning visade sig fungera, samarbetsorganet med tiden kunna ta egna initiativ till hävande av den nuvarande anknytningen till RF, om så ansågs erforderligt. Jag skall här inte ta upp någon debatt om medelstilldelningen till organisationer utanför RF. Det är dock intressant att notera att riksdagens revisorer själva säger att man inte kan avge något bestämt uttalande härom utan att göra ett studium som är mer inträngande än dem som nu har utförts. När det gäller förslaget om inrättandet av ett samarbetsorgan föreligger två motioner som tar upp den frågan och som föreslår att något sådant organ inte skall inrättas. Utskottsmajoriteten har en med motionärerna sammanfallande uppfattning och avstyrker alltså revisorernas förslag på denna punkt. Vi anser att frågan kommer att få en mera slutgiltig lösning när riksdagen tar ställning till organisationsfrågan avseende hela turistoch rekreationssektorn. Ett genomförande av revisorernas förslag nu skulle innebära att man införde en ordning som kan behöva omprövas inom en nära framtid. Jag vill också kommentera Börje Stenssons inlägg när det gäller hans beskrivning av tillvägagångssättet vid medelstilldelningen till organisationer som står utanför den s.k. RF-familjen. Börje Stensson sade att främjandeorganisationerna har en annan inriktning på sin verksamhet än de organisationer som finns inom RF-familjen. Det är riktigt. Till det kan fogas att detta är en av anledningarna till att regeringens ombud har tillsatts. De skall försöka föra dessa organisationers talan och se till att medelstilldel Nr 33 ningen till dem så nära som möjligt följer tilldelningen till idrottsoch Onsdagen den friluftsrörelsen i dess helhet. Som skäl för detta kan jag peka på att det också 24 november 1982 inom RF-familjen finns organisationer som i sitt arbete ligger mycket nära främjandeorganisationerna. Jag kan som exempel nämna Korporations = Statens stöd till idrottsförbundet och Skidförbundet. Jag tror att det är av värde att vi försöker hålla samman anslagen till den här sektorn och inte styckar upp dem alltför mycket. Det är också anledningen till att utskottsmajoriteten inte vill gå revisorerna till mötes på den här punkten utan vill avvakta för att få en slutlig lösning på organisationsfrågan. Fru talman!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

Fru talman!

Man skulle på så sätt få en mer samlad bild av anslagen till friluftssektorn. De argument för en sådan anordning som Elisabeth Fleetwood anför har, tycker jag, starka skäl för sig. Det utskottsmajoriteten för sin del har sagt är att vi inte har tagit ställning till huruvida frågan skall få en framtida lösning i enlighet med vad som tidigare har sagts. Vi har sagt att vi inte tycker att det är lämpligt att nu inrätta ett samarbetsorgan, som kanske om en tid kommer att behöva omorganiseras ytterligare. Jag vill bara påpeka att förhållandet att det finns utanför RF stående organisationer inte innebär att de är utan påverkan på sin egen situation när det gäller anslagstilldelningen. Regeringens ombud har täta kontakter med organisationerna. Man kallar representanter för dessa till en förberedande vända inför medelstill 65 5 Riksdagens protokoll 19821/83:33 delningen och diskuterar deras anslag med dem. Jag vill påstå att det finns en viss beredning redan i nuvarande system.
Fru talman! Det är riktigt som Karl-Eric Norrby påpekar att Riksidrottsförbundet har en ambition att till sig få knyta så många organisationer som möjligt. Ja, ibland kan faktiskt specialförbund knacka på dörren utan att komma in omedelbart. Korporationsidrottsförbundet sökte sig ju till Riksidrottsförbundet för några år sedan, och det är säkert bra när organisationer som vill komma in i denna topporganisation får göra det. Det finns alltså organisationer som inte gärna vill det men som bör komma i åtnjutande av statliga anslag. Den psykologiska sidan av det här ärendet får inte underskattas. Främjandeorganisationerna är speciella, ideella organisationer, och det är naturligt att man vill ha inflytande över de anslag organisationerna får från staten. Det finns ingen anledning till att dessa organisationer skall stå under något slags förmynderskap av Riksidrottsförbundet om de inte vill. Det har visat sig att Riksidrottsförbundet är en topporganisation som de inte känner någon speciell gemenskap med. Förändringen för Riksidrottsförbundet skulle innebära en avlastning av en besvärlig och ganska grannlaga arbetsuppgift, nämligen fördelningen av resurser. Inom Riksidrottsförbundet råder ingen brist på arbetsuppgifter, såvitt jag förstår. Att hänvisa till pågående utredning om turistoch rekreationsfrågorna för att slippa bifalla riksdagens revisorers förslag är något av den obotfärdiges förhinder, tycker jag.

Fru talman! Förutsättningen för att man skall göra en förändring är väl att den förändringen leder fram till ett förbättrat förhållande. Vi är som sagt inte övertygade om att den här föreslagna förändringen förbättrar ett förhållande för dessa främjandeorganisationer. Jag tror inte heller att man i den här debatten skall sätta likhetstecken mellan alla de organisationer som står utanför Riksidrottsförbundet. De har Nr 33 sinsemellan rätt olika verksamhetsinriktning. Det finns organisationer inom Onsdagen den den här tiomannagruppen — om jag skall kalla dessa organisationer så — vilka 24 november 1982 faktiskt tycker att man drar nytta av Riksidrottsförbundets konsulenter, när man har möjlighet att få in dem i sin egen verksamhet. Detta har tyvärr inte utnyttjats i den utsträckning som Riksidrottsförbundet har erbjudit organisationerna. Men det beror inte på Riksidrottsförbundet, utan det kan ju bero på organisationerna själva — att de inte har efterfrågat den hjälp som Riksidrottsförbundet har erbjudit. Vi är som sagt inte övertygade om att en organisationsförändring nu, i avvaktan på det slutliga ställningstagandet angående en myndighet på det här området, löser dessa problem. Det är alltså anledningen till att vi inte nu har velat följa det förslag som framlagts av riksdagens revisorer.

Fru talman! Jag vill bara till protokollet foga min bestämda uppfattning i den här frågan. Om de närmast berörda menar att de kan få en förbättring till stånd för sin verksamhets del genom en sådan förändring, som innebär att de utanför stående organisationerna fördelar ett visst givet statsanslag— då torde det vara ganska säkert att det är en förbättring. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservationen.

Fru talman! Det finns en folkrörelse som vuxit fram under de senaste decennierna och blivit allt kraftigare, och det är den forskning som enskilda människor ute i landet bedriver om hembygden och, i många fall, sin egen bakgrund. Det finns de som föraktfullt talar om att dessa människor forskar i vem som var deras farfars mormor, osv., och det kan nog hända att de börjar så, men de allra flesta blir med tiden oerhört intresserade, och under det att de måhända i första hand söker sina rötter lär de känna hembygden och dess historia. De går på nytt igenom det de läste i skolan men nu utifrån det egna perspektivet, med utgångspunkt i vad som varit i deras egen bygd, vid deras egen älv, osv. Så lär de historien mycket grundligare. De ser vilka soldater som var med i trettioåriga kriget från deras egen bygd, vilka som har odlat upp bygderna. En mängd människor har på detta sätt blivit verkligt historiskt intresserade, kunniga och kulturellt förankrade, vilket är mycket glädjande när vi i dag har så mycket ytlig kultur som många tycker illa om, också jag. Det är inte de mäktiga, de rika människorna det handlar om; det är de vanliga människorna, det är gräsrötterna som forskar. Det är människor som först sedan de blivit pensionärer har fått tid med denna forskning. Många gånger när jag har hållit enkla föredrag i bygderna har jag upptäckt att där också sitter i det närmaste barn — 10-, 12-, 15-åringar och litet äldre — med bandspelare och en oerhörd nyfikenhet. Det är glädjande. Förr eller senare måste i alla fall många i väg till biblioteket och kanske till arkivet. De måste resa till Stockholm eller grannstaden för att få reda på saker och ting. Men alla bor inte nära ett arkiv, utan det kan bli fråga om långa resor. Det kan också gälla enkla förfrågningar som med fördel kan göras per telefon eller per brev. Det har hittills gått bra. Man har alltså på det sättet kunnat inhämta kunskaper. Gäller det ett större arbete eller utförligare forskningar reser man i allmänhet för att själv inhämta uppgifterna. I sina försök att finna inkomster har statsmakterna nu föreslagit att riksarkivet och landsarkiven skall få rätt att ta betalt för svar på skriftliga forskarförfrågningar. Med anledning av det har jag väckt motion 1331. Jag är istort sett överens med utskottet. Men jag vill passa på och skicka en hälsning till dem som skall utarbeta grunderna för avgifterna. Jag måste fråga som jag gör i motionen: Kommer detta verkligen att bära sig? Vi har fått uppgift om att det skulle röra sig om 10 600 förfrågningar under ett kalenderår. Om man begär 30, 40 eller 50 kr. för uppgiftslämnandet blir det ingen inkomst som motiverar merarbetet med registreringar, utskrivandet av räkningar, postförskott osv. Jag förmodar att det också blir fler telefonsamtal. Risken är att det i själva verket behövs mer personal. Då blir det ingen besparing varken i arbetskraft eller i tid och inga inkomster för staten. Jag ifrågasätter om detta är en riktig väg att gå. Samtidigt är jag överens med remissinstanserna om att man givetvis skall ta betalt för större arbeten. Det gör man redan, och det räknar också forskare med. En rapport från Stockholms stadsarkiv visar att man genom att avgiftsbelägga svaren på förfrågningar har fått en nedgång med över hälften. I stället har telefonen ringt desto mer. Är detta verkligen önskvärt från kulturell synpunkt? Är det verkligen en framgång? I en tid då det är så kargt för kulturen borde svenska staten verkligen tänka sig för. Jag hoppas att grunderna för avgifterna kommer att utformas på vettigaste möjliga sätt. Jag har inget annat yrkande än utskottets. En av de bästa tidningar som kommer ut i Sverige utges från en liten metropol som ligger inte långt från den stora staden Hjo, nämligen Grönköping. Jag tycker att den tidningen väldigt bra speglar vad som händer i Sverige. Det blir en bakvänd spegelbild, men om man har rätt läsapparat får man en bra bild av Sverige. Flera gånger under det senaste året har jag med nöje läst om de besparingsplaner som kom från den förra regeringen. De skulle också genomföras i staden Grönköping, och de styrande där har med allvar gått in för uppgiften. De har lyckats få besparingar — givetvis blev det dyrt på andra områden, så att det jämnade ut sig, men man kom i paritet med vad som önskades på riksnivå. Vi skall se till att vi inte får den här metropolens rön verifierade i rikssammanhang. Fru talman! Jag har inget yrkande.

Fru talman! Vi i utskottet understryker kraftigt att det är en viktig motion som Tore Nilsson har väckt. Men jag noterar samtidigt att moderaterna oftare framlägger förslag om ökade avgifter och avgiftsfinansiering. Sådana frågor har utskottet f. n. under behandling. Därför är det med tillfredsställelse vi konstaterar att man här kan belysa effekterna av en avgiftsfinansiering som också inverkar på målsättningen med verksamheten. Utskottet har vidare kraftigt understrukit vikten av det omfattande arbete som pågår och det stora intresse över hela landet som nu växer fram när det gäller att forska i den egna bygdens historia och i industrisamhällets utveckling. Detta måste dokumenteras inför den kraftiga omstrukturering av arbetsliv och näringsliv som f. n. pågår. Utskottet har därför uttalat att avgifter inte får hindra detta intresse. I stället bör man stimulera och uppmuntra det intresse som finns på detta område. Utskottet har också påtalat risken för att en avgiftsbeläggning leder till att administrationskostnaderna överstiger influtna medel. Det här är naturligtvis en fråga som man i det arbete som nu pågår mellan riksarkivet och riksrevisionsverket noga får beakta. Vad blir nettokostnaden och vilka effekter kommer en avgiftsbeläggning att ge? Vi har sagt att det är önskvärt att man i första hand inriktar sig på att se över kostnaderna för mer tidskrävande utredningar. Utskottet kan inte komma längre i att försöka bemöta och belysa det problem som tas upp i motionen. Den grundar sig ju på ett förslag som den förra regeringen framlade och som riksdagen ställde sig bakom. Man gick inte emot möjligheten till avgiftsfinansiering. Men naturligtvis måste riksarkivet, när man utarbetar former för detta, noga penetrera vilka effekter och nettoinkomster det ger.

Fru talman! Orsaken till att jag och några partikamrater till mig har tagit upp frågan om bokskogslagen och dess tillämpning är att problemen i dag är stora just på detta område. Lagen avser att bevara och utveckla bokskogen, särskilt den bokskog som är av värde ur naturskyddssynpunkt. I betänkandet talas det också om att strävan bör vara att gå så långt som möjligt i detta avseende. För att bevara beståndet av bokskog i framtiden krävs självfallet att gammal skog föryngras eller ersätts med ny. Det är emellertid svårt att föryngra bokskogen. Det är förenat med stora kostnader, och ofta misslyckas man i denna strävan. Därför utfärdar skogsstyrelsen föreskrifter om hur det skall ske. Statsbidrag utgår också till föryngring och vård av bokskogar. Staten betalar f. n. 60 20 av föryngringskostnaderna enligt den förordning som kom till stånd 1974. Enligt nu gällande bokskogslag måste en föryngring ske på exakt samma mark där skogen nu finns. Jag tycker att lagen i detta avseende är mycket stelbent. Det är som sagt svårt att föryngra bokskog och kostnaderna är orimligt höga. Erfarenheten visar att föryngringskostnaderna i vissa fall blivit så höga att hela intäkten för den avverkade bokskogen går åt till att anlägga ny bokskog. Med beaktande av den långa omloppstid som det tar för bokskog att bli avverkningsbar — det rör sig om mellan 100 och 120 år — förstår var och en att det här är fråga om en mycket olönsam verksamhet. Det är alltså mycket svårt att bevara bokskog. Jag och mina medmotionärer menar att om man skall göra detta måste också en ständig förnyelse ske. Man bevarar inte bokskog genom att konservera gammal bok. Nr 33 En enkät som gjordes 1972 bland Skånes främsta bokskogsexperter Onsdagen den klargjorde redan då att det inte var möjligt att framgångsrikt föryngra mer än 24 november 1982 ca 37 Ze av den bok som man hade förvaltningsansvaret för. Enkäten omfattade ändå inte mindre än en tredjedel av hela den areal bokskog som Bokskogsodling den statliga utredningen då ville bevara. Det rörde sig då om 35 000 hektar. Av detta framgår att det är mycket stora arealer bokskog som det i praktiken är omöjligt att föryngra. Om man trots detta med bokskogslagens hjälp ändå tvingas föryngra bokskog, blir resultatet som det är i dag att mycket stora arealer kan stå och ruttna ner utan att föryngras. Vi vet ju att någonting måste göras åt det hela — annars kommer vi i framtiden att få se tillbaka på en tid då man inte gjorde vad man borde ha gjort för att bevara just bokskogen. Jag har nämnt alla de intressen som finns för att bevara bokskogen, och då kan det hela komma på skam. Vi har i motionen tagit upp frågan om det inte vore möjligt att anlägga ny bokskog på annan mark som just är lämpad för bok. Det finns alltså bokskog i dag som växer på gräsbunden dålig mark, och det blir då en dålig bokskog. Ofta blir det fråga om mycket stora inslag av annat löv, och då blir det inte den bokskog som man egentligen vill bevara. Vi menar också i motionen att kostnaderna för återväxtåtgärder skulle maximeras. Vi menar att det då borde sättas en gräns för hur högt man skulle kunna gå när det gäller kostnaderna för föryngring och anläggning av ny bokskog på bättre lämpad mark. Vi vill också ha en förbättrad forskning på detta område. Vi anser att detta är mycket angeläget, om vi skall uppnå syftet att bevara bokskog framöver. Utskottet har i sin skrivning varit positiv till de åtgärder som föreslagits i syfte att förbättra möjligheterna till en bevarad bokskog, och det är ju glädjande. Men utskottet säger också att dessa frågor längre fram skall övervägas i regeringskansliet. I betänkandet har då berörts den utredning som tagit upp frågan om annan lövskog och bevarandet av värdefull ädellövskog. Vi anser att utskottet borde ha markerat att det är öppet för nya åtgärder som syftar till att bevara skogen på ett effektivt sätt. Jag tycker att det är beklagligt att utskottet inte har gjort detta. Det skulle vara intressant att få höra någon representant för utskottet här redogöra för hur man har resonerat inom utskottet.

Fru talman! Jag vill bara helt kort nämna att denna fråga ju varit — som framgår av föreliggande betänkande — föremål för utredning av naturvårdsverket. I denna utredning har också skogsstyrelsen varit inblandad. I denna utredning har man redovisat sina synpunkter. Naturvårdsverket finner, som framgår av betänkandet, inte erforderligt att nuvarande bestämmelser ändras för att man skall kunna byta mark när det gäller att föryngra bokskog. Naturvårdsverket anser att lagen redan nu medger att 7n man skall kunna byta mark för att föryngra bokskogen om det upprättas en långsiktig bokskogsplan. Skogsstyrelsen har haft den uppfattningen att det inte behövs en särskild bokskogslag. Jag tror också att vi kan vara överens om att det är angeläget att bevara bokskogen och att kraven på det är väldigt välgrundade ur naturvårdssynpunkt. Jag anser att det finns flera skäl för att särskilt skydda bokskogen. De frågor som tas upp i motionen behandlas ju med tanke på att den här utredningen har gjorts i regeringskansliet. Den har också gått ut på remiss, och då bör det väl vara rimligt att man avvaktar den omgången. Sedan kan man återkomma, om man anser att det krävs för att man skall få gehör för de synpunkter som förs fram i den här motionen. Vi har alltså avstyrkt motionen och hänvisat till att den här frågan återkommer i samband med att det förmodligen blir ett förslag från regeringen i anslutning till den utredning som naturvårdsverket och skogsstyrelsen har gjort.
Fru talman! Jag vill till Ove Karlsson ställa frågan: Har man inom utskottet någon uppfattning om hur många långsiktiga bokskogsplaner som har upprättats? Det har ändå gått en hel del år sedan 1974, och vi som bor i bokskogsområdena upplever att det i praktiken händer väldigt litet. Jag har en känsla av att detta beror just på att det är förenat med så stora besvärligheter att göra föryngringarna.

Fru talman! Vi har i betänkandet hänvisat till naturvårdsverkets synpunkter. Verket anser ju att det inte redan nu skulle vara erforderligt med en ändring av bokskogslagen för att underlätta markbyte i samband med föryngring av bokskog. Jag vill inte i dag på något sätt ta ställning i den här frågan med tanke på att det förhoppningsvis kommer förslag, utan jag vill avvakta regeringens ståndpunktstagande sedan den har fått in remissinstansernas synpunkter på det hela. Utskottet har inte på något sätt undersökt hur många bokskogsplaner som har upprättats, men vi har självfallet behandlat motionen seriöst. Vi menar dock att den här frågan får tas upp i sedvanlig ordning efter remissbehandling och regeringsproposition, om det, som jag hoppas, kommer en sådan på grundval av det här betänkandet.
Fru talman! Jag vill tacka Ove Karlsson för det senaste inlägget. Jag drar den slutsatsen av hans resonemang att man har tagit allvarligt på de synpunkter som är framförda i motionen och att man också är beredd att ta hänsyn till de propåer som vi för fram i motionen när man i framtiden tar ställning till de problem som det här gäller efter en utvärdering som av allt att döma inom en nära framtid kommer att göras i regeringskansliet. Jag kommer emellertid att följa frågan med stor uppmärksamhet. Jag är Nr 33 själv angelägen om att vi har en bokskog kvar men också om att det skall vara Onsdagen den en vacker och fin bokskog till glädje även för kommande generationer. Som 24 november 1982 utvecklingen har varit under de senaste tio åren tror jag att vi inte kommer att lyckas i denna strävan, om vi inte är beredda att välja nya vägar för att lösa Statligt stöd åt problemet. Jag tror att det finns möjligheter, och jag kommer alltså också koloniträdgårdsframöver att föra fram de synpunkter jag har för att bidra till en lösning i positiv anda.

Fru talman! Jag vill inledningsvis på nytt framhålla att målet för socialdemokratisk fritidsoch rekreaktionspolitik är att skapa förutsättningar för alla oavsett ålder, kön, handikapp osv. att få uppleva en meningsfylld fritid. Sociala och ekonomiska skäl får inte vara ett hinder för den enskilde att utnyttja sin fritid för rekreation. Det blir en uppgift för samhället och folkrörelserna att i samverkan skapa ett fritidsutbud som står öppet för alla. På samhället ankommer det att ställa resurser till förfogande, på folkrörelserna att forma verksamheten och ge fritidsutbudet innehåll. Samhället och folkrörelserna i samverkan måste också utgöra en motvikt mot de kommersiella intressen som, om inte kraftfulla motåtgärder sätts in, kommer att styra fritidssektorn. Det nu aktuella betänkandet från jordbruksutskottet gäller statligt stöd till koloniträdgårdsverksamheten här i landet. Det är bra att utskottet har brutit ut denna fråga och behandlar den i ett särskilt betänkande. Jag vill då begagna tillfället att säga en del om koloniträdgårdsrörelsen här i landet. Koloniträdgårdar har funnits i Sverige sedan början av 1900-talet, och den organiserade koloniträdgårdsrörelsen har sitt ursprung från 1921. Under alla dessa år har koloniträdgårdarna haft — och har fortfarande — en mycket stor betydelse ur rekreationssynpunkt för stora grupper av människor. Jag 73 behöver inte särskilt erinra om den betydelse som koloniträdgårdarna har haft ur försörjningssynpunkt vid olika kristillfällen. I dagens situation är det än mer angeläget att framhålla att koloniträdgården som idé har överlevt alla modeväxlingar som fritidsboendet här i landet under olika årtionden har genomgått. Och koloniträdgårdsrörelsen kan sedan mitten av 1970-talet notera en pånyttfödelse och en mycket omfattande efterfrågan. När man talar med människor om orsakerna till att de i dag i så stor omfattning efterfrågar koloniträdgårdar är det två huvudskäl som alla anger. Först och främst är det det ekonomiska skälet. En koloniträdgård och en kolonistuga har människor i allmänhet fortfarande råd att skaffa sig med en klok ekonomisk hushållning. Stora grupper, främst de stora löntagargrupperna, har inte haft möjlighet att efterfråga de mycket påkostade fritidshus som har växt upp här i landet under 1950-, 1960 och 1970-talen. Men en kolonistuga och en koloniträdgård har man, som sagt, fortfarande ekonomiska möjligheter att skaffa sig. Det andra huvudskälet är den sociala gemenskap som förekommer inom en koloniträdgårdsförening. Det är just denna sociala gemenskap som många människor har upptäckt, efterfrågar och vill bli delaktiga i. En koloniträdgårdsförening behandlar i dag inte enbart odlingsfrågor, utan har också en rad andra aktiviteter på sitt program som utvecklar och förstärker den sociala gemenskapen. I ett sådant här debattinlägg i riksdagen är det nödvändigt att också framhålla vilka fördelar som samhället kan vinna genom att nu på ett mer medvetet sätt satsa på koloniträdgårdar. Här finns det rika tillfällen att ge metallarbetaren, gjuteriarbetaren, transportarbetaren, alla butikskassörskor, handelsanställda m.fl. grupper och deras familjer möjlighet till rekreation och en fritidssysselsättning med meningsfullt innehåll. Det här medför i sin tur mindre bortovaro från arbetet. Det medför också en mindre efterfrågan på sjukvårdens resurser. Varje ekonom, som har intresse av att i siffror kunna dokumentera detta, kan sätta sig ned och räkna efter och finna att det i stort är mycket stora fördelar från samhällets sida sett med att nu medvetet satsa på en utbyggnad av koloniträdgårdarna. Även från kommunernas synpunkt finns det en rad fördelar att ange: 1. Satsar kommunerna på en utbyggnad av nya koloniträdgårdsområden, behöver kommunerna inte på något sätt befara en permanent bosättning i kolonistugorna. 2. Nya koloniträdgårdsområden ger kommunernas invånare en totalt sett bättre miljö. Det blir en trivsammare kommun. 3. Kommunen kan med mycket måttliga investeringar uppnå mycket goda resultat. Knappast någon annan investering ger så gott resultat som en investering i ett koloniträdgårdsområde. 4. Tillgången till koloniträdgårdar betraktas av många människor som ett utomordentligt komplement till den ordinarie bostaden. Människor blir därmed mindre benägna att flytta från sin kommun. Många kommuner, särskilt i storstadsregionerna, kan härigenom spara stora summor pengar. Nr 33 Man slipper en årlig stor utflyttning och inflyttning av människor. Onsdagen den I detta ärende skall alltså i dag fattas beslut i riksdagen. Jag måste då 24 november 1982 framhålla att tidpunkten är den riktiga och att det var riktigt att socialdemokraterna på Stockholmsbänken i januari avlämnade en motion, särskilt med tanke på den utveckling som vi står inför här i landet när det gäller det framtida fritidsboendet och utformningen av detta. Den statliga fritidsboendekommitténs slutbetänkande har nu varit ute på remiss.

Inom denna ram — det tätortsnära fritidsboendet — finns det i dag ett alternativ som är mycket beprövat. Det gäller just koloniträdgårdarna. Det är ingen hemlighet att det också är koloniträdgårdarna som fritidsboendekommittén främst tittat på. Även om det så småningom kommer att kunna utformas också andra alternativ inom ramen för ett tätortsnära fritidsboende, är det framför allt koloniträdgårdarna som det är fråga om. I det nu aktuella betänkandet föreslår jordbruksutskottet att riksdagen uttalar att det är nödvändigt med en rad åtgärder från regeringens sida när det gäller att få ett mera samlat grepp över den fortsatta utvecklingen och att åstadkomma fler koloniträdgårdsområden här i landet. Vi motionärer instämmer naturligtvis helt i denna skrivning.

Den mycket stora satsning av pengar som gjorts på ett mycket dyrt fritidsboende har vi nationalekonomiskt sett inte råd att fortsätta med. Även ur rent ekonomisk synpunkt är det därför angeläget att vi får en annan utformning av det framtida fritidsboendet. Fru talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan.

Fru talman! Sedan 1969 äger staten hälften av aktierna i Asea-Atom. Den hädangångna borgerliga regeringen föreslog i en proposition i våras att staten skall avhända sig sitt ägarinflytande i denna betydelsefulla del av energiindustrin. Detta bör enligt vår mening inte godtas. Staten har gjort stora insatser på energiforskningens område, insatser som har inneburit betydande fördelar för den privata industrin. Det är därför viktigt att staten också har möjligheter till inflytande över hur dessa forskningsresultat tillämpas och utnyttjas, dvs. vilken linje som dominerar i den tekniska utvecklingen på området. Asea-Atom har fr.o.m. 1981 kraftigt förbättrat sitt ekonomiska resultat. Vi förstår att en borgerlig regering i ett sådant läge vill hindra samhället att dra fördelar av detta och reservera pengarna enbart för de privata intressenterna. Men något riktigt bevakande av samhällets berättigade intressen är inte detta. Bakslagen för kärnkraften har gjort den mindre intressant som framtida investeringsobjekt för det privata kapitalet, både här i landet och internationellt. Man har därför fått en omorientering av intresset också i Asea-Atom i riktning mot annan energiteknik. Det ligger väl i linje med den statliga energipolitiken i landet. Detta borde därför ha föranlett att samhället varit noga med att bevaka utvecklingen och behålla sitt ägarinflytande. För den nationella självständigheten och den nationella säkerheten på energiområdet är det av betydelse att landet kan garanteras egen teknik och service. Energisektorn är inte vilken sektor som helst — den har särskilt betydelsefulla politiska aspekter. Asea är att betrakta som en multinationell koncern med de bindningar detta medför. Sverige har därför ingen anledning att avhända sig det inflytande samhället har. Detta inflytande kan tvärtom just i vår tid betyda en avgörande garant mot ett politiskt beroende av multinationella intressen. Att borgerliga regeringar och borgerliga partier är helt ointresserade av samhällelig insyn och samhälleligt inflytande över energisektorn är begripligt. Att samma partier struntar i nationens självständighet och gärna ser en ökning av de multinationella företagens och vissa stormakters inflytande över svenska förhållanden är också bekant. Att man skall låta pengarna regera över människornas framtid är nästan ett axiom i denna tid, när centerdecentralism och socialliberalism håller på att kvävas under moderaternas och den ekonomiska Chicagoskolans välsmorda och välbetalda ångvält. Ju mindre politik, desto större frihet, säger som bekant profeten Adelsohn. Allt detta förvånar oss inte. Men vad som oroar mera är den påtagliga framgång den nyliberala Chicagoskolans idéer har börjat få i det socialde Nr 33 mokratiska partiet. Onsdagen den Här har vi alltså ett förslag från en borgerlig regering, en regering som 24 november 1982 tvangs att avgå på grund av utslaget vid valet. Denna borgerliga regerings förslag genomförs nu av socialdemokraterna — trots att de mycket lätt hade kunnat hindra det. Vpk och socialdemokraterna har en solid majoritet här i kammaren. näringsutskottets socialdemokratiska grupp i denna debatt. För det första: Varför anser ni socialdemokrater er förpliktade att stödja ett förslag från en avgången borgerlig regering, när förslaget är uppenbart inriktat på att allvarligt försvaga möjligheten till samhälleligt inflytande på energisektorn? För det andra: Det socialdemokratiska partiet stödde officiellt linje 2 i folkomröstningen om kärnkraften. Som en del av ert alternativ framförde ni vikten av ett samhälleligt inflytande inom energisektorn. Ni lätt.o.m. skriva in det på den valsedel som upptog ert alternativ. Där står bl.a.: ”Forskning och utveckling av förnybara energikällor forceras under samhällets ledning.” Där står också: ”Samhället skall ha ett huvudansvar för produktionen och distributionen av elektrisk kraft. Kärnkraftverk och andra framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av betydelse skall ägas av stat och kommun.” Tycker ni att denna politiska inriktning på energiområdet stämmer med att ni nu berövar samhället en stödjepunkt i form av dess delägarskap i Asea-Atom? För det tredje: Ni är medvetna om, både i regeringen och i det socialdemokratiska partiets riksdagsgrupp, vad ett beroende av privata multinationella storföretag medför för ett lands ekonomiska och teknologiska självständighet. Ni är medvetna också om att speciellt Förenta staternas nuvarande regering i många sammanhang övar påtryckningar på andra länder när det gäller handelsoch teknologipolitik. Det är av speciellt intresse att USA-administrationen förklarar sig på olika politisk-strategiska och ekonomisk-strategiska områden vilja prioritera välsinnade och allierade regimer framför t.ex. neutrala och självständiga sådana. Varför vill ni inför detta allvarliga perspektiv minska det samhälleliga inflytandet och öka graden av utlämnande åt de multinationella intressena? Jagställer denna fråga inte minst därför att Lilly Hansson som gruppledare i regeringspartiets riksdagsgrupp bör ha rykande färsk information om hur utländska kapitalinstitutioner i dag försöker påverka Sveriges ekonomiska politik. Lilly Hansson borde också med tanke därpå inte medverka till att öka möjligheten för den typen av utpressningssituationer. Sammanfattningsvis är det både märkligt och oroande att se hur socialdemokrater och borgerliga här går samman för att reducera samhällsinslaget i energisektorn. Vi säger till socialdemokraterna: Ni går här i koalition med alldeles fel politiska krafter. Det gagnar inte arbetarrörelsen. Det är illa nog, menar vi, att nyliberala teknokrater börjar tränga in i det nya finansoch ekonomidepartementet. Det är än allvarligare när deras idéer 7 börjar erövra även delar av energipolitiken. Och det är inte minst oroande, om den socialdemokratiska riksdagsgruppen i sådana situationer inte förmår uppvisa en viss självständighet i sina synpunkter inför regeringsförslag — särskilt sådana regeringsförslag som har ärvts från den borgerliga regeringsmaktens sorglustiga epok. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationen.

Herr talman! Det ärende som nu är aktuellt har tidigare i år, närmare bestämt den 11 juni, varit föremål för diskussion här i kammaren. I näringsutskottets betänkande 1981/82:115 redovisades en kommuniké från industridepartementet, innebärande att staten och ASEA inlett överläggningar som syftade till att AB Asea-Atom skulle säljas till ASEA. Ett enigt näringsutskott uttalade vid det tillfället att man inte hade några principiella invändningar mot en försäljning. Här i kammaren var det endast vpk som anförde en avvikande mening i den frågan. Det jag nu har sagt kan vara svar på den första frågan som Jörn Svensson ställde, varför vi kände oss förpliktade att stödja en borgerlig proposition. Vi har, som jag sade, redan tidigare — i våras — principiellt tagit ställning till en försäljning. Asea-Atom bildades 1968 med syftet att bedriva en självständig, konkurrenskraftig och lönsam industriell verksamhet på kärnkraftsområdet. Utvecklingen av denna typ av industriell verksamhet har varken nationellt eller internationellt fått den omfattning som man i slutet av 1960-talet bedömde att den skulle få. En viktig faktor i detta sammanhang är det beslut som fattades här i kammaren med anledning av folkomröstningen i mars 1980. En klar gräns sattes då för vårt eget utnyttjande av kärnkraften. I och med detta, den internationella utvecklingen och beslut här i kammaren, kan vi konstatera att den ursprungliga grunden för AB Asea-Atoms bildande inte längre föreligger. När de två återstående reaktorerna i vårt eget kärnkraftsprogram är levererade, är den tekniska uppbyggnadsdelen avslutad. Det medför att merparten av Asea-Atoms personal successivt kommer att frigöras, då inga ytterligare reaktorer skall byggas. För att undvika att denna personal friställs, måste andra sysselsättningsmöjligheter skapas. Bolaget har försökt möta denna situation genom att inrikta sin verksamhet på andra energitekniska områden. Det är en utveckling av verksamheter som passar in i ASEA:s framtidsmönster. Genom den föreslagna försäljningen och ombildandet av Asea-Atom till ett ASEA-ägt dotterbolag underlättas möjligheterna att inom ASEA utnyttja den personal som annars riskerar att friställas. Vi kan på det sättet utnyttja det stora kunnande som denna personal har och också behålla detta kunnande i landet. Det är fråga om att samordna resurser och att utnyttja dem på bästa sätt. Detta är inget hinder för det socialdemokratiska partiets inriktning när det Nr 33 gäller energipolitiken. Det innebär inte heller att vi i alla lägen stöder ett Onsdagen den multinationellt företag, som Jörn Svensson anklagade oss för att vilja göra. 24 november 1982 ASEA har betytt väldigt mycket för industriutvecklingen på elektronikområdet och framför allt på energiområdet här i landet. Och det kunnande som ASEA har utvecklat har också kunnat utnyttjas i stora internationella Överlåtelse av statens aktier i sammanhang, vilket i sin tur har gett sysselsättning och order för ASEA häri AB Asea-Atom Sverige. till ASEA AB Låt mig avslutningsvis ta upp det intresse som staten självfallet har av att det finns inhemsk teknisk kompetens för att klara skötseln av de kärnreaktorer som finns inom vårt land.

Från näringsutskottets sida tar vi det som en utfästelse att denna paragraf är bindande. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 3 och avslag på reservationen.

Herr talman! Jag måste erkänna att jag inte blev särskilt mer upplyst av Lilly Hanssons anförande om vad som varit den verkliga bakgrunden till det socialdemokratiska ställningstagandet. Jag tycker snarare att det som Lilly Hansson här för fram mer talar för min ståndpunkt. Låt oss börja med det formella skälet, att en gång en enhällig utredning, tillsatt av en borgerlig regering, skulle förplikta det socialdemokratiska partiet efter ett val som helt förändrat majoritetsförhållandena att stödja ett gammalt ”överlevat” borgerligt regeringsförslag. Det är väl inte alls ovanligt — vi har faktiskt flera aktuella exempel på sådana ärenden som kommer att behandlas här i kammaren före jul — att utredningar har föreslagit saker och ting men att sedan regeringspropositionerna och kammarbesluten har skilt sig därifrån och att regeringspropositioner och kammarbeslut dessutom har skilt sig från varandra. Om man tycker att en utredning tagit otillräcklig hänsyn till ting som man anser är viktiga, är det väl ingenting som hindrar att man då som överordnad instans, som vi ju ändå är här i riksdagen, korrigerar sådana felaktiga beslut eller ouppmärksamheter. Jag förstår alltså inte vari moralen ligger i det avseendet. Sedan argumenterar Lilly Hansson ungefär så här, att detta inte är så intressant för staten nu när verksamheten skall omorienteras. Men det förhåller sig ju precis på motsatt sätt. Det är intressant därför att verksamheten kommer att omorienteras i den riktning som ligger i linje med svensk energipolitik. Det tycker vi snarast borde leda till slutsatsen att det då är av intresse att behålla ett direkt samhälleligt ägarinflytande. Vi anser också att det är viktigt — och det tror jag inte att Lilly Hansson förmår bestrida —-att den omstrukturering som nu måste ske inte överlämnas åt ett stort privat "9 multinationellt orienterat företag. Staten borde just av den anledningen vara med och se till att detta inte går till hur som helst utan att det samhälleliga intresset på detta viktiga område i någon liten rimlig mån beaktas. Det säger jag särskilt med hänsyn till den nationella säkerheten och den nationella självständigheten. Sedan blir jag litet beklämd när jag hör Lilly Hanssons försvarstal för ASEA-koncernen. ASEA-koncernen är med i den stora internationella kartell på elenergiområdet som pungslår konsumenter och samhällsinstitutioner i olika länder. Det är ett stort multinationellt företag som naturligtvis går dit profiten går och som inte har några särskilda nationella bindningar hit. Det är ett ytterligare skäl till att vi hävdar att vi borde ha behållit det samhälleliga inflytande som ändå fanns, även om det på intet sätt skall överskattas. Vi hade helst sett att de båda arbetarpartierna varit överens om en linje i arbetarrörelsens klassiska anda, som hade gynnat en demokratisk insyn på detta viktiga område, som hade gynnat nationell säkerhet och nationell självständighet gentemot ”multinationaler” och utländska stormakter.
Herr talman! Får jag först påpeka för Jörn Svensson att den kommuniké från industridepartementet som vi behandlade i våras också var ett borgerligt förslag. Vi ansåg från socialdemokratiskt håll att det fanns anledning att med ASEA samordna de verksamheter som Asea-Atom hade inriktat sig på. De ligger väl i linje med det program som finns inom ASEA-koncernen. Som jag nyss sade gäller ju detta en samordning av resurser även på andra områden än specifikt energiområdet. Det är inte så som Jörn Svensson vill försöka framställa det att staten genom en försäljning av Asea-Atom skulle frånhända sig möjligheterna att ta ansvar för energipolitiken eller för utvecklingen av ny energiteknik. För det första finns i avtalet den tidigare nämnda avsiktsparagrafen. Det är, som jag tidigare sade, en deklaration som näringsutskottets majoritet betraktar som en förpliktelse som vi anser att köparen har skyldighet att följa. För det andra finns det ett stort kunnande i ett annat helstatligt företag, nämligen Studsvik Energiteknik AB. Man har under senare år utvecklat sin verksamhet inom det kärntekniska området. Det gäller främst kärnbränsleteknik, avfallsteknik samt reaktoroch säkerhetsteknik, som ju Jörn Svensson pekade på som någonting väldigt väsentligt i det här sammanhanget. Dessutom har man inom Studsvik gått in på andra energitekniska områden, såsom kolteknik, förbränningsoch förgasningsteknik samt solenergiteknik. Så jag vill nog påstå att staten inte står tomhänt när det gäller resurser för att ta sitt ansvar för energipolitiken. Jörn Svensson vet ju mycket väl att sedan Asea-Atom bildades, med de förutsättningar under vilka företaget bildades, har det runnit mycket vatten under broarna. När det gäller säkerhetstekniska frågor finns en rad instrument och institutioner som har ansvar för olika avsnitt. Vi har statens kärnkraftin för att nämna några som har ett övergripande ansvar när det gäller Onsdagen den kärnbränslesäkerheten.

Herr talman! Vi kommer visst inte så värst mycket längre, men jag skall använda den sista replik jag har rätt till i denna runda. Om det nu finns anledning att samordna verksåmheter på ett annat sätt — och det är kanske obestridligt att så är fallet på det här området —, blir deriha samordning bättre eller sämre från samhällets synpunkt om samhället avhänder sig sitt inflytande över dem på det här sättet? Såvitt jag förstår måste den rimligtvis bli sämre. Då frågar vi: Varför stödjer ni ett förslag som går ut på att göra samhällets inflytande mindre? Jag tycker att Lilly Hansson liksom resonerar runt sig själv när hon anger skälen till att man gör detta. De skälen är ju i själva verket skäl för att samhället skulle behålla sitt inflytande och inte överlämna denna samordning och denna teknologiska nyordning helt och hållet åt privata intressen. Det är riktigt att staten via andra redskap har möjligheter att påverka utvecklingen på detta område, men möjligheterna måste väl rimligtvis bli mindre om man säljer ut ett statligt ägarinflytande — det är ju det saken rör sig om. I varje fall blir de mindre ifall man inte samtidigt ökar inflytandet på andra väsentliga delar av energiteknologin och energiproduktionen. När det gäller den nationella säkerheten förvånar mig Lilly Hanssons replik. Hon tycks inte förstå att den inte bara består i att statens kärnkraftsinspektörer går runt och granskar vad den privata industrin har för sig, utan den består framför allt däri att man kan lägga upp produktionen och den teknologiska utvecklingen på ett sådant sätt att självförsörjning på vitala områden garanteras. Detta är den väsentligaste nationella säkerhetsfaktorn. Det handlar inte i första hand om att utse statliga inspektörer, även om detta är nödvändigt och viktigt. Den viktigaste delen är att bevara en viss nationell självständighet och handlingsutrymme på detta område och att kunna påverka teknologin, så att beroendet av de multinationella, och speciellt de amerikanska, koncernerna inte ökar. Det är det väsentliga. Det är liksom litet avslöjande att Lilly Hansson, när jag ställer frågor om nationell säkerhet, tolkar dem uteslutande såsom inspektionsfrågor. Det avslöjar på något sätt vad jag har fruktat vara det socialdemokratiska synsättet. Här lär ni nog få lära om. Jag tror att det blir en smärtsam erfarenhet för er, när ni kommer att märka hur de internationella påtryckningarna på olika teknologiska områden men också på ekonomiskpolitiska områden skärps i detta krisens Sverige. Ni borde nu vara mogna att dra lärdomar av herr Schmidts och andras besök beträffande vad det betyder att inte kunna sätta emot i fråga om ett utrymme för nationell självständighet på viktiga ekonomiska och produktionstekniska områden. 8 6 Riksdagens protokoll 1982/83:33
Herr talman! Jag är nog inte lika oroad som Jörn Svensson över att vi inte skulle kunna behålla vår nationella självständighet. Jag hyser inte någon större rädsla för att den skulle minska på grund av att vi säljer våra aktier i Asea-Atom till ASEA. Asea-Atoms övriga verksamhet utöver den kärntekniska behöver faktiskt breddas. Eftersom det också passar in i ASEA:s program, har vi sett det såsom fördelaktigt att man till rimliga kostnader kan föra samman dessa bolag och, som jag sade tidigare, även samordna resurserna. När det gäller stöd till de multinationella företagen vet Jörn Svensson lika bra som jag att vi i vårt land har att konkurrera på världsmarknaden med våra produkter. Nu råkar ASEA ha ett väldigt stort kunnande på detta område. Det är då självklart att företaget har gått ut på världsmarknaden och vunnit marknadsandelar med detta kunnande. Samtidigt som man fortsätter att utveckla detta kunnande på nya områden och slår sig fram på nya marknader, får man möjligheter att utveckla i Sverige och att behålla sysselsättningen här. Man kan från andra länder få order, som ASEA och landet har nytta av. Som jag sade tidigare har vi med detta inte på något sätt avhänt oss möjligheten att agera när det gäller säkerhetsaspekten och den nationella säkerheten. De institutioner som jag nämnde förut har alla möjligheter att på ett riktigt sätt följa denna verksamhet och även ta initiativ, om man skulle se att någonting går i annan riktning än den som vi har stakat ut när det gäller industripolitiken i detta land.

Herr talman! I debatten om statens överlåtelse av sina aktier i AB Asea-Atom till ASEA AB har det påståtts — senast här i kammardebatten — att denna överlåtelse negativt skulle påverka statsmaktens möjligheter att verka för största möjliga säkerhet vid drift av befintlig kärnkraft. Jag tror att dessa påståenden bygger på missförstånd. En enig riksdag har beslutat att kärnkraftinspektionen resp. nämnden för tillsyn av hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall på kärnkraftsindustrins bekostnad skall ha ansvar för att allt behövligt forskningsoch utvecklingsarbete kommer till stånd. 8 Vi kan läsa innantill i energipropositionen 1980/81:90 på s. 423. Där står följande klara direktiv till kärnkraftinspektionen: ”Statens kärnkraftinspektion har ansvar för att beställa det forskningsoch utvecklingsarbete som inspektionen finner nödvändigt för att trygga säkerheten i beslutade kärnenergianläggningar.

AB Asea-Atom Det har varit en klar linje i riksdagens beslut som rört säkerhetsfrågorna. till ASEA AB Kärnkraftsföretagen skall svara för alla kostnader, men statens organ har ansvaret för att behövliga åtgärder vidtas. Detta kan ske genom beställningar, överenskommelser eller direkta ålägganden. Denna klara uppdelning mellan det ekonomiska intresset och ansvaret för att nödvändiga åtgärder vidtas har vi varit eniga om i riksdagen, och jag tror att det är viktigt. Att överflytta en del av säkerhetsansvaret på ett affärsdrivande, halvstatligt bolag kan inte vara riktigt. Vpk tycks vara inne på de tankegångarna. Inte ens ett helstatligt affärsföretag kan vara särskilt lämpat för detta. Jag menar att Asea-Atom i ASEA:s ägo kan få samma uppdrag av kärnkraftinspektionen eller av nämnden för hantering av använt kärnbränsle som det nu halvstatliga Asea-Atom. I båda fallen är det kärnkraftsföretagen som skall betala. Ett annat argument för att staten skulle behålla inflytandet i Asea-Atom har angetts vara övergången till alternativ energiteknik. Detta argument har knappast heller bärighet. Asea-Atoms satsningar på alternativ energiteknik är en mycket liten del av den mycket omfattande satsning som sker totalt på nyteknik. Det är ingenting som talar för att det skulle vara mer intressant för staten att vara delägare i Asea-Atom än i de många övriga företag som arbetar och kommer att arbeta med alternativ energiteknik. Det finns inte heller dokumenterat att statligt ägande aktivt har drivit på utvecklingen eller medfört en bättre styrning av verksamheten. Statens insatser bör i stället begränsas till att aktivt stödja forskning och utvecklingsprojekt oavsett i vilket företag eller vilken verksamhet som de förekommer. Herr talman! Jag har redovisat dessa synpunkter för att ytterligare stryka under att överlåtelsen av statens aktier i Asea-Atom till ASEA AB är väl motiverad, och jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Bara en kort notering i anslutning till det uppbyggliga skådespel där företrädare för det forna, borgerliga regeringspartiet faller i det nya regeringspartiets armar i denna fråga. Jag tycker att Ivar Franzéns inlägg i sin logik präglades av en stor förvirring. Inte heller Ivar Franzén har nämligen förstått vad nationell säkerhet och nationell säkerhetspolitik är. Han tolkar det ungefär som en amerikansk finansman, nämligen att statens roll skall vara begränsad till att kontrollera att vissa bestämda krav uppfylls och att vissa lagar och överenskommelser fungerar, men staten skall absolut inte ge sig in på något S område där den kan styra teknologin. Teknologin är någonting som på energiteknikens område, på datorteknikens område och på upprustningens område skall överlämnas till de kommersiella intressena. Jag förstår så väl att detta är borgerlig politik. Jag väntar mig ingenting annat, och det är fullkomligt naturligt. Men kom inte och påstå att detta gynnar den nationella säkerheten! Åtminstone det kunde ni låta bli, för så är det ju inte. Till nationell säkerhetspolitik på dessa väsentliga områden hör också ett aktivt inflytande inom själva produktionssektorn. Har man inte det, då må man ha hur många inspektörer som helst, men man har helt enkelt ingen makt, inte råstyrka nog att tvinga de stora företagen med deras starka internationella bindningar att i det långa loppet och i avgörande situationer handla så som de i det svenska samhällets och den svenska statens intresse skall handla. De blir för starka, om man inte åtminstone på det nationella planet försöker bevara ett grepp också om delar av den teknologiska styrningen och själva produktionen.

Jag tycker att Ivar Franzén skulle ge sitt parti en något värdigare roll än att bara vara klackör till moderata samlingspartiet.
Herr talman! Låt mig först konstatera att i varje fall inte Jörn Svensson bidrar till något uppbyggligt skådespel. Jag försökte — men lyckades tydligen inte — klargöra vad en enig riksdag gång efter annan har beslutat. Det är just att försöka hålla isär de ekonomiska intressena och säkerhetsintressena. Må så vara att det är på nationell nivå, Jörn Svensson, men de principer som vi har enats om tidigare är ändå viktiga, och de innebär att det är kärnkraftsföretagen som fullt ut skall betala alla kostnader för att vi skall uppnå en så stor säkerhet som möjligt i driften av de kärnkraftverk som vi i folkomröstningen har beslutat att vi skall ha i Sverige. Uppdelningen av intressena blir på inget sätt sämre genom att vi överlåter aktierna i Asea-Atom till ASEA. Den aktiva produktion som återstår i kärnkraftsprogrammet, om vi ser ett par år framåt i tiden, är egentligen bränsleproduktionen. Det är inte så att det här är fråga om något slags inspektionsverksamhet, utan de två organ som jag tidigare har nämnt har makt att ta initiativ till de åtgärder som krävs för att vi skall uppnå största möjliga säkerhet. Vi skall väl ändå inte sikta på en omfattande, fortsatt produktion av kärnkraftverk. Det har i varje fall vi ansett vara helt uteslutet. Under sådana förhållanden menar jag att en inlänkning av Asea-Atom i ASEA och en övergång till alternativ energiteknik sker framgångsrikast i den form som här föreslås.
Herr talman! När jag karakteriserade den socialdemokratiska-borgerliga Onsdagen den omfamningen i denna fråga såsom uppbygglig, var det faktiskt ironiskt 24 november 1982 menat. Men inte ens det förstod Ivar Franzén.
Herr talman! Jag förstod nog att Jörn Svensson vill få det till det. Men jag AB Asea-Atom vill samtidigt med min kommentar poängtera, att de ståndpunkter som har till ASEA AB tagits av en stor majoritet i riksdagen helt överensstämmer med de principer och riktlinjer som en totalt enig riksdag i ett flertal fall har beslutat om.

Herr talman! Om riksdagen godkänner avtalet mellan staten och ASEA i fråga om överlåtelse av statens aktier i Asea-Atom, blir Asea-Atom ett dotterbolag helt ägt av ASEA. Detta skulle innebära att jobben för de närmare 1 200 anställda inom Asea-Atom skulle bli avsevärt tryggare. Det skulle också trygga svensk teknik, kunnande och produktion i fortsättningen inom energiområdet, inte bara när det gäller att fullfölja de nu aktuella åtagandena på kärnenergiområdet utan framför allt inför en fortsatt satsning på bl.a. koloch oljebaserade kraftverk. I det framtida arbetet och framför allt inom forskningen i alternativa energikällor kommer ASEA:s och Asea-Atoms i framtiden mer samlade resurser till bättre och effektivare användning. Jag tycker att vi i den här debatten inte heller skall glömma bort ASEA:s hundraåriga erfarenhet av forskning och produktion på energiområdet. Detta är viktigt att konstatera i ett läge då förhoppningar som närdes vid bildandet av Asea-Atom om mycket omfattande kommersiell utbyggnad på kärnkraftområdet inte har förverkligats. Vi känner alla väl till den problematik som tynger den industri som bara för några år sedan förutsågs en lysande framtid inom energisektorn. En omställning av verksamheten mot en annan energiteknik och mot leveranser av kompletta industriprojekt är en följd som även Asea-Atom alltmer får anpassa sig till. Detta i sin tur medför att de tidigare motiven för statens engagemang i bolagets verksamhet också reduceras. Den förändrade inriktningen av Asea-Atoms framtida uppgifter passar mycket väl in i den verksamhet som ASEA bedriver och vidareutvecklar på energiområdet. Enligt folkpartiets uppfattning är detta avtal som träffats mellan staten och ASEA, om försäljning av statens andel av Asea-Atom, en ur olika synpunkter väl avvägd åtgärd. Herr talman! Den kommunistmotion som Jörn Svensson har talat för här i kammaren syftar till inget annat än det som är helt naturligt enligt kommunistisk ideologi, nämligen att förstatliga produktionsmedlen, i detta fall Asea-Atom, och överföra dem i samhällets ägo. Jag vill avslutningsvis konstatera att inte bara de nuvarande aktieägarna — och det är viktigt, Jörn Svensson — utan även samtliga inom Asea-Atoms område verkande fackliga organisationer tillstyrker överlåtelsen av aktierna. Till sist, herr talman, yrkar jag bifall till näringsutskottets hemställan.

Herr talman! Låt rhig bara kort notera ett par saker.

Där skall de arbetande människorna som jämlikar styra sig själva, styra sitt lands utveckling och inte lämna ut landet åt intressen som går på tvärs med deras. Det är alltså en fullständigt riktig karakteristik av skillnaden mellan herr Bergdahls och min åskådning i det här fallet. Det är bara att beklaga att inte större delar av arbetarrörelsens företrädare här i kammaren ställer upp på den linje som ändå historiskt har varit arbetarrörelsens.

Herr talman! I dag har vi anledning att konstatera att vi verkligen lyssnar på Jörn Svenssons socialistiska skådespel i den här församlingen. Jörn Svensson tycks ifrågasätta företaget ASEA:s berättigande därför att det är ett väl skött och framgångsrikt företag, ett företag som har betytt så mycket för att föra svensk kvalitet och svensk produktion till andra världsdelar. Som svenskar behöver vi, tycker jag, inte skämmas för de varor som gjort inte bara ASEA utan också Sverige välkänt över hela världen genom de insatser som ASEA har gjort, inte minst på energiområdet. Ibland undrar jag, när jag lyssnar på Jörn Svensson: Känner Jörn Svensson sig som en äkta svensk?

Herr talman! Till Hugo Bergdahl vill jag säga att jag tycker att han ställer den frågan till alldeles fel forum. Den skall han ställa till de företag som nu mer och mer har lierat sig med den internationella storfinansen, som investerar mera utomlands än i Sverige, som ingår i kartellöverenskommelser för att pungslå konsumenterna i Sverige och i andra länder. Det är alltså till dem Hugo Bergdahl skall ställa frågan om de är svenskar, för då är frågan berättigad.
Herr talman! Jag har ställt frågan till Jörn Svensson — om han alla gånger känner sig som svensk — mot bakgrund av den argumentering som Jörn Svensson ofta för i sådana här sammanhang. Som liberal vill jag klart konstatera att folkpartiet slår vakt om den företagsamhet som ASEA företräder. Låt sedan vara att man skall bedriva denii socialt acceptabla former — och det tycker jag att ASEA gör, precis som andra företag i det här samhället. Är det någonting i företagsamheten som inte passar inom de sociala ramarna, då är det vi politiker som skall se till att det kommer förändringar till stånd. Vi från liberal sida ställer alltså upp bakom den företagsform som ASEA representerar.
Herr talman! Det var ett alldeles utmärkt inlägg. Herr Bergdahl svarar ju själv på den fråga han ställde — nämligen att han som liberal företräder de kommersiella intressena före den nationella självständighetens. För mig är det precis tvärtom.

Herr talman! I en trepartimotion, 1981/82:1523, tas de offentligrättsliga villkoren för svenska medborgare anställda utomlands upp till behandling. Utgångspunkten för motionärerna är det faktum att Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. För att trygga det framtida svenska välståndet krävs enligt motionärerna ökad export med ökade marknadsandelar på våra gamla traditionella marknader samtidigt som det krävs en systematisk bearbetning av nya potentiella marknader. I själva verket förutsätter återskapandet av balansen i den svenska ekonomin kraftigt ökad export, gärna i kombination med en minskad import. Om vi i vårt land skall lyckas med en sådan politik avgörs av flera faktorer. Några kan vi inte alls eller enbart marginellt påverka. Andra kan vi mer påtagligt utöva inflytande på. Bl. a. gäller det utformningen av vår egen lagstiftning. En del har förvisso gjorts på detta område, och motionärerna pekar bl.a. på satsningar på exportfrämjande åtgärder som har gjorts under de gångna åren. Men på ett par områden har inga nämnvärda förändringar skett. Då tänker jag på exempelvis villkoren för de enskilda människorna inom exportindustrin — för exportförsäljare, resemontörer, tekniker — som vistas utanför landets gränser. Vi moderater menar att det behövs en genomgripande översyn av samtliga lagar och regler som påverkar villkoren för dem som arbetar utomlands och genom sitt arbete positivt verkar för att förbättra den svenska bytesoch betalningsbalansen. I vår reservation ger vi moderater uttryck för den uppfattningen och menar att en sådan översyn snarast bör komma till stånd. En lämplig form för en sådan översyn bör kunna vara en interdepartemental utredning med uppgift att skyndsamt genomföra detta angelägna arbete. Visserligen har, som utskottsmajoriteten påpekar, nya regler som rör bosättningsbegreppet från den 1 juli i år införts i lagen om allmän försäkring, och dessa regler skapar förhoppningsvis på detta område den ökade klarhet som från flera håll har efterlysts. Det är bra. Men utskottet uttrycker samtidigt förhoppningen att regeringen på ett lämpligt sätt skall uppmärksamma ytterligare problem som är förknippade med svenska medborgares anställning utomlands och hänvisar till den arbetsgrupp som, enligt vad jag har inhämtat, främst sysslar med biståndsarbetarnas tjänstledighetsoch meritfrågor. På något sätt är utskottsmajoritetens uppfattning ett sorgligt vittnesbörd om hur defensivt man från utskottsmajoritetens sida ser på dessa frågor. Mot bakgrund av alla de synpunkter som under senare år har framförts om behovet av en samlad översyn av dessa frågor och med, förhoppningsvis, insikt om landets absoluta behov av ökad export är det anmärkningsvärt att motionärernas yrkande inte.har vunnit allmänt gehör i utskottet. Herr talman! Jag har inte för avsikt att göra det vid det här tillfället, men jag skulle från flera områden kunna anföra exempel där gällande lagar och praxis direkt eller genom bestämmelsernas inbördes motstridighet indirekt skapar problem och starkt bidrar till osäkerhet och oöverskådlighet för enskilda personer, företag och myndigheter. Detta, herr talman, gäller 1982, då riksdag, regering, verk och myndigheter borde lägga ned all kraft på att få till stånd en lagstiftning samt en tillämpning av den som inte bara underlättar exportarbetet i vidaste bemärkelse utan också aktivt stimulerar detsamma via en samlad harmonisering av lagar och regler i exportfrämjande syfte. Det finns säkert anledning för oss moderater att återkomma i ämnet. Regeringen och dess företrädare här i kammaren borde ha skäl att i vår reservations anda senare återkomma med förslag till riksdagen. För den svenska exportens utveckling och därmed för det svenska välståndets tryggande vore förslag i denna riktning ytterligt välkommna. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till den moderata reservationen i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 2.

Nr 33 Herr talman! Jag kan efter herr Högmarks anförande konstatera att jag Onsdagen den inte behöver utnyttja mina tio minuter. Låt mig först konstatera att såväl 24 november 1982 utskottsmajoriteten som reservanterna anser att de problem som kan vara förknippade med svenska medborgares anställning utomlands bör få en snar De offentligrättslösning.
Herr talman! Det är som Lars Ulander säger och utskottsmajoriteten nämner, det finns en arbetsgrupp som studerar dessa problem.
liga villkoren för Utskottet pekar i betänkandet på att tidigare oklarheter när det gäller svenska medbosättningsbegreppet, som spelar en mycket viktig roll i sammanhanget, borgare anställda redan har undanröjts eller övervägs att undanröjas med anledning av de utomlands beslut som riksdagen fattade i våras. Jag utgår tillsammans med övriga i arbetsmarknadsutskottet ingående partier från att regeringen på lämpligt sätt uppmärksammar de andra problem som kan uppstå i sammanhanget.
Eftersom Lars Ulander själv omnämner denna grupp vill jag fråga honom vad gruppen egentligen har sysslat med under de senaste månaderna.
Regeringen har f.ö. redan en arbetsgrupp, vilket Anders Högmark berättade om, som fortlöpande följer utvecklingen på detta område, främst när det gäller svensk personal i biståndsarbete. På det här viset bör problemen kunna få en tillfredsställande lösning.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

Men dessa biståndsarbetare, herr talman, utgör ju bara en mycket litendel av de människor som befinner sig utomlands och som aktivt skall stimulera den svenska bytesbalansen. Vi reservanter anser att det bör vara ett samfällt intresse, oavsett vem som sitter i kanslihuset, att verkligen fundera igenom om de olika delarna i den svenska lagstiftningen fungerar i harmoni med varandra. Är det så att de skilda begreppen när det gäller skattelagstiftning, socialförsäkringslagstiftning, valutaförordningar och folkbokföringsregler verkar försvårande sinsemellan för enskilda och företag? Vår uppfattning är att det inte föreligger harmoni dem emellan. Jag vill fråga Lars Ulander om han har någon information som andra inte kunnat ta del av.

Herr talman! Vad den grupp det här gäller arbetat med under de senaste månaderna kan jag naturligtvis inte berätta om, därför att det borde kanske Anders Högmark veta bättre. Men vad utskottet nu säger är att utskottet utgår ifrån att regeringen på lämpligt sätt uppmärksammar eventuella ytterligare problem som är förknippade med svenska medborgares anställning utomlands. Det är ett uttalande från utskottet som väl ändå bör vara klart och tydligt.
liga villkoren för svenska medborgare anställda utomlands
Jag tycker därför att det inte finns någon anledning, när det nu finns en grupp som arbetar med dessa frågor, att det skall tillsättas en utredning för detta ändamål. Det gäller här problem som vi — som Anders Högmark säger — har ett samfällt intresse av att lösa, och då bör man också se till att de löses.
Herr talman! Jag tror inte heller att det finns någon skillnad mellan Lars Ulanders grunduppfattning och min uppfattning om behovet av att på alla sätt se till att den lagstiftning det här gäller ses över så att man på alla sätt stimulerar enskilda personer och företag att jobba utomlands. Hittills har jag haft en stark känsla av att det råder en defensiv inställning, nämligen att man skall lösa problemen om de dyker upp. Men efter så många påtryckningar och så många sammanställningar som har gjorts från olika håll om behovet av en anpassning på detta område tycker jag att det är märkligt att utskottet inte mot bakgrund av — precis som Lars Ulander här säger — att vi egentligen har ett samfällt intresse kunde ha gett till känna att denna samlade översyn önskas. Jag skall gärna tala om för Lars Ulander vad gruppen har sysslat med: Den har egentligen inte gjort någonting alls under den tid som han bedömer att de borgerliga partierna skulle ha ett ansvar för gruppens arbete. Om gruppen har aktiverats under de senaste veckorna har jag inte kunnat erfara, men det hade kanske varit lyckligt för gruppen att något få vidga sitt arbetsområde utöver biståndsarbetarnas problem och verkligen lösa en del problem som svensk industri i dag upplever som besvärande och som även de anställda inom svensk industri upplever som besvärande när de måst resa ut med familj och utföra ett tufft arbete ute på fältet för att klara det välstånd som vi i dag lånar upp till.
Herr talman! Om nu Anders Högmark kan ge beskedet att arbetsgruppen inte har gjort någonting alls, kan vi väl ändå säga att utskottsmajoriteten har uppmanat regeringen att se över dessa frågor och att utskottsmajoriteten har gjort det i form av ett mycket klart uttalande i betänkandet. Därmed anser jag att vi har gjort mera än vad Anders Högmark har lyckats med under de regeringar som har suttit under de senaste sex åren.
Herr talman! Det finns många olika sätt att diskutera och argumentera, varför man inte bör komma med pekpinnar. Men är finkänsligheten i kanslihuset så stor, förstår jag att man inte vågar komma med några pekpinnar — jag trodde att vi kunde agera i förhållande till kanslihuset med landets bästa för ögonen.

Herr talman! Under 1970-talets sista år stod det alltmer klart att de arbetsförmedlande uppgifterna inom ramen för AMS verksamhet inte utvecklats på ett godtagbart sätt. Målet att med högsta prioritet placera de arbetssökande ii arbete ute på den öppna marknaden fick, och får fortfarande ialltför stor utsträckning, stå tillbaka för ambitionen att hålla nere den öppna arbetslösheten genom omfattande satsningar på bl.a. beredskapsarbeten. Arbetskraftens förändrade sammansättning och beteende ställer allt större krav på effektiviteten i arbetsförmedlandet. En försämrad geografisk rörlighet genom att t.ex. båda makarna förvärvsarbetar och andra ekonomiska och sociala faktorer av skilda slag har också resulterat i avsevärt större svårigheter att snabbt placera de arbetslösa i nya arbeten. AMS måste, bl.a. mot den här bakgrunden, i ökad utsträckning inrikta sina resurser mot en effektivisering och utbyggnad av de direkt arbetsförmedlande uppgifterna. Den nyligen tillsatta utredningen för översyn av AMS bör arbeta med målet att skapa en bättre fungerande arbetsmarknadspolitisk administration med prioritet för arbetsförmedlingen. Nya vägar måste sökas för att bryta ned byråkratisk tröghet och ett starkt centraliserat beslutsfattande.

Särskilt bör därvid beaktas sådana yrkesområden där arbetsförmedlingen visat sig ha svårt att uppfylla både de arbetssökandes och arbetsgivarnas önskemål. En långtgående decentralisering av besluten måste genomföras på regional och lokal nivå. En omläggning av arbetsförmedlingen enligt dessa riktlinjer lämnar enligt vår uppfattning utrymme dels för en betydande effektivisering, dels för sänkta kostnader. Förutsättningar skapas också för förbättrade kontakter mellan arbetsgivare, arbetsförmedling och de arbetssökande. En bättre förmåga till anpassning till föränderliga förhållanden på lokala arbetsmarknader borde också lättare kunna uppnås. Detta skulle vara ett väsentligt bidrag till att sänka det genomsnittliga antalet ersättningsdagar per arbetslös och därmed också minska samhällets kostnader, vilket är ytterligt viktigt i det ansträngda budgetläget. I utskottets betänkande behandlas också tre enskilda motioner av moderata ledamöter. Dessa är skrivna utifrån i stort sett samma utgångspunkter som vår partimotion och har naturligtvis också till syfte att genom en förändring av organisationsformer och huvudmannaskap för arbetsförmedlandet förbättra och effektivisera arbetsförmedlingsarbetet. Motionsyrkandena, som utskottet i och för sig avvisar, bör självfallet behandlas inom ramen för den utredning som moderata samlingspartiet förordar i reservation 1. Utskottets utlåtande över motionerna andas enligt vår mening ensidighet och kanske också ovilja att med en öppen attityd gripa sig an de problem som utan tvivel byggts in i vår arbetsmarknadspolitiska och arbetsförmedlande administration under 1970-talet. Utskottets majoritet tar egentligen inte upp de problem som ligger till grund för vår partimotion. I stället slår man utan minsta tvekan fast att det inte finns några variationsmöjligheter för arbetsförmedlingslagstiftningen inom ramen för de tidigare nämnda ILO konventionerna. Detta tycker vi, herr talman, är en märklig inställning, sett från den synpunkten att vi under senare år under såväl högsom lågkonjunktur kunnat konstatera att vår nuvarande organisation av arbetsförmedlingen inte kunnat motsvara de krav som både arbetssökande och arbetsgivare ställer. Arbetsförmedlingen har t.ex. trots omorganisation och försök till effektiviseringar flera gånger inte klarat av att förse företagen med yrkesutbildad arbetskraft under den senaste högkonjunkturen, samtidigt som vi vet att människor med yrkeskunskaper gick arbetslösa. Kritiken från enskilda arbetsgivare vad gäller personkontakterna med arbetsförmedlarna och också arbetsförmedlingarnas effektivitet är fortfarande stark. Herr talman! Under senare år har man dock kunnat upptäcka en något större öppenhet i den allmänna debatten kring de problem som en alltför trög och byråkratiserad AMS inneburit. Tyvärr finns det ingenting av detta i majoritetens skrivning. Under föregående år tillsattes på riksdagens uttryckliga önskan en översynsutredning av AMS. Utredningen har enligt nuvarande direktiv en omfattande uppgift, och det är många som hyser stora förhoppningar om vad utredningen skall kunna åstadkomma. Från moderata samlingspartiets sida hoppas vi självfallet också att utredningens slutresultat skall komma att innebära väsentliga förändringar inom AMS, med nya organisationsformer, som innebär en väsentlig förbättring av effektiviteten. Men vi har svårt att förstå hur utredningen på ett seriöst och grundligt sätt skall kunna gripa sig an sin uppgift, utan att nödvändiga grundfakta utreds. De absolut viktigaste av nödvändiga grundfakta måste enligt vår uppfattning vara att fastställa vilken rörelsefrihet och handlingsfrihet för olika tänkbara organisationsförändringar och organisationsformer som finns inom ramen för de ILO-konventioner som Sverige har skrivit under. Hur skall utredningen annars kunna ta till vara de möjligheter till organisationsoch huvudmannaskapsförändringar för att förbättra effektiviteten i arbetsförmedlingsarbetet till gagn för både företag och enskilda människor som finns att tillgå? Hur skall man kunna föreslå nödvändiga förändringar inom arbetsförmedlingslagstiftningen? Hur skall man över huvud taget kunna fullgöra sin uppgift med hänsyn till kraven från arbetsmarknaden och inte minst med hänsyn till det ansträngda statsfinansiella läget? Herr talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 2 som är fogade till utskottets betänkande.

Herr talman! Den som söker ett arbete i dag får ofta höra att det inte är någon idé att gå till arbetsförmedlingen därför att det inte finns några jobb. Visa dig själv på styva linan! Sök jobb själv! Gå direkt till arbetsgivaren! — Så lyder råden från många. Det kan naturligtvis gå bra, framför allt för dem som har mycket bra kunskaper — för dem som har lyckats här i livet, som det heter. Men för det stora flertalet, för de vanliga människorna, är dessa råd rena hånet. Det gäller framför allt i tider med hög arbetslöshet, när samhällssystemet inte förmår ge alla ett arbete. Denna inriktning är ju privatmänniskans syn. Det är den egoistiska vägen. Denna syn är framför allt inriktad på den starkes rätt. Det är en i grunden djupt reaktionär väg som saluförs, inte minst från Arbetsgivareföreningens propagandaenhet. Några av moderaternas initiativ andas just denna syn. Arbetsförmedlingarna har i dag, som jag ser det, inte tillräcklig status. Genom deras roll, genom att de inte har arbeten att erbjuda och genom att de som förmedlar inte har makt och befogenhet att placera arbetskraft, blir gör-det-själv-kampanjerna ett slag mot arbetsförmedlingens uppgifter. Tilltron till arbetsförmedlingen minskar. Vi har i vpk-motionen pekat på framför allt två fall där arbetsförmedlingen skulle spela en mycket positiv roll men där man har misslyckats kapitalt. Det ena fallet gäller strävan att få ut kvinnorna på arbetsmarknaden. De präglas fortfarande av könsmönstret i detta samhälle och vill inte ta jobb på nya områden. Det andra fallet gäller de handikappade, och man har inte heller fått ut dem på årbetsmarknaden. Där gäller det tillämpningen av främjandelagen. Detta är också en fråga om att arbetsgivarna har rätt att fritt avgöra vem som skall anställas. I praktiken har varken fackförening eller arbetsförmedling något som helst inflytande över detta. Varken medbestämmandelagen eller de avtal som nu finns, främst inom den privata sektorn, ger fackföreningen något reellt inflytande. När utskottet i sin motivering för avslag på vpk:s krav på obligatorisk arbetsförmedling hänvisar till att medbestämmandet ger inflytande, talar man med dubbla tungor. Utskottets ledamöter säger att medbestämmandelagen är något att gripa tag i, och i nästa stund avstyrker samma utskottsledamöter vpk:s förslag att bredda de fackliga organisationernas inflytande, så att de har något medel i sin hand. Behandlingen av medbestämmandelagen om en vecka i denna kammare kommer att visa detta. Arbetsköparna vill ju ha de bästa. De vill ha toppkrafter, som skall slitas ut på några år. Det gäller framför allt inom industrin. Man klagar över att det inte finns arbetskraft inom den offentliga sektorn som konkurrerar. Vi skall emellertid komma ihåg och slå fast att många söker jobb inom industrin utan att få något. Det handlar i realiteten om en utsortering — de är inte bra nog, inte tillräckligt dugliga. Vpk anser att det måste vara samhället och de fackliga organisationerna som avgör vem som skall ha ett bestämt arbete. En obligatorisk arbetsförmedling kan omöjliggöra för arbetsköparna att i tider av arbetslöshet välja och vraka bland de arbetssökande, att plocka ut de bästa och på det sättet skapa ett A och ett B-lag på arbetsmarknaden. När man tillämpar detta sätt att välja och vraka är det dessutom lätt för arbetssökande att komma in i yrkesförbud. Man ser till att vissa personer är svartlistade. Genom registreringar på tidigare arbetsplatser o. d. ser man till att man har en åsiktsregistrering. Med en obligatorisk arbetsförmedling skulle ingen råka ut för något sådant. Det är viktigt att genomföra en obligatorisk arbetsförmedling framför allt under sådana konjunkturer som vi har i dag. Men de nuvarande förhållandena beror ju inte bara på konjunkturen — vi har ju också en strukturell arbetslöshet. Då måste arbetsförmedlingen ta på sig ett aktivt ansvar och se till att de som söker arbete får arbete på ett rättvist sätt — att man inte plockar ut de bästa. Arbetsmarknadsministern har ju nyligen sagt att de långtidsarbetslösa och de som är utförsäkrade eller på väg att bli utförsäkrade skall få förtur till beredskapsarbete. Detta ger bara en liten vink om vad en obligatorisk arbetsförmedling skulle kunna göra för nytta, nämligen se till att ingen blir utförsäkrad, att alla får arbete i någorlunda jämn ström. Målsättningen måste vara arbete åt alla. Men en obligatorisk arbetsförmedling skulle ändå kunna göra det litet lindrigare för dem som står utanför arbetsmarknaden. Det gäller alltså för den obligatoriska arbetsförmedlingen att anvisa ett arbete. Vederbörande skall vara lämplig för jobbet och ha de erforderliga kvalifikationerna. Arbetsgivaren skall inte ha rätt att avvisa den sökande. Däremot anser vi att fackföreningen, med de befogenheter som den skulle ha enligt våra förslag, skulle kunna se till — kanske bl.a. genom vetorätt — att anvisningar till anställningar sker på lämpligt sätt. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 3, som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! De motioner som ligger till grund för det betänkande som vi nu behandlar innehåller ett antal yrkanden som i hög grad är partiskiljande. Motionerna från moderaterna har ett gemensamt, nämligen att man med olika argument försöker få riksdagen att fatta beslut om en privatisering av arbetsförmedlingarna. Argumenten är litet olika — alltifrån den moderata partimotionen 2054, som kräver en översyn inom ramen för de av Sverige ratificerade ILO-konventionerna, till Allan Åkerlinds mer direkta krav på att privat arbetsförmedling skall tillåtas och att sådana arbetsförmedlingar skall verka jämsides med de offentliga. Man kan konstatera att det finns två klara uppfattningar i dessa frågor. Moderaterna hymlar inte med sin uppfattning: Privatisera, även om det skulle slå hårt mot dem som är i behov av service och hjälp från dessa viktiga serviceorgan! Klart är att en arbetsförmedlingsorganisation som moderaterna förespråkar snabbt skulle tvinga fram två arbetsmarknader. Att moderaterna inte skulle ha något emot detta är kanske inte världens största avslöjande. Avslöjande däremot är kritiken från moderaterna mot effektiviteten och verksamheten på arbetsförmedlingarna. Under de sex år som vi har haft olika borgerliga regeringar har arbetsförmedlingarna varit i strykklass. Faktum är att trots ständigt ökad arbetslöshet och ökade arbetsuppgifter för arbetsförmedlingarna har viljan hos de borgerliga partierna att ge arbetsförmedlingarna personalla resurser varit milt sagt dålig. Sedan kan man som i reservationen nr 1 skylla på att effektiviteten är låg. Är detta en fortsättning på den förtalskampanj mot de anställda på arbetsförmedlingarna som startades av en av den orsaken känd riksdagskandidat under valrörelsen? Folkpartiet och centern har inte ställt sig bakom moderaternas reservationer, utan de har ställt sig bakom skrivningarna i betänkandet, och det är bra. Men en liten brasklapp har man ändå ansett sig ha anledning att komma med. Man beklagar att arbetsförmedlingsutredningen inte har fått fullfölja sitt arbete. Varför beklagar man det? Den utredningen fanns det ingen anledning att tillsätta, och därför är det ett naturligt skeende med hänsyn till valresultatet att den inte fortsätter. En utredning tillsätts om man har för avsikt att ändra rådande förtållanden, och då i bestämd riktning. Så var ju fallet med denna utredning. Riktningen var, som alla vet, för ett ökat privat inslag i arbetsförmedlandet. Reservation 3 från vpk tar upp en gammal bekant, nämligen obligatorisk arbetsförmedling. Ingen utanför vpk ställer upp för detta krav. Tvärtom anser t.ex. den fackliga rörelsen att inflytandet över personalpolitiken skall tillkomma de fackliga organisationerna. Herr talman! Det är ingen tillfällighet att Internationella arbetsorganisationen ansett sig ha anledning att råda sina medlemsländer att arbeta för en avgiftsfri offentlig arbetsförmedling. De internationella erfarenheterna med privata arbetsförmedlingar är definitivt inget att ta efter. Arbetsförmedlingen är en mycket viktig del av arbetsmarknadspolitiken. Skulle moderaterna lyckas med sina uttalade försök till en privatisering, blir följden en försämrad arbetsmarknadspolitik.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

Herr talman! Jag skall inte göra denna debatt särskilt lång, Lars Ulander, så jag nöjer mig med en replik. Det gör jag därför att det inte går att resonera med socialdemokraterna om de här frågorna. Såväl i utskottet som i kammaren säger de bara: Ni vill bara privatisera, ni vill bara privatisera. De bryr sig inte alls om vad vi tagit upp i vår partimotion. Jag tycker att det är oansvarigt, Lars Ulander, att inte ens vara beredd att ge sig in och diskutera att ge arbetsmarknadsutredningen för översyn av AMS en möjlighet att gå från grunden med sin uppgift. Detta är ju exakt vad vi har föreslagit i vår motion. Om det sedan visar sig att det finns ett utrymme för att förbättra effektiviteten i arbetsförmedlingsarbetet i Sverige som skulle innebära ändrade organisationsformer och kanske t.o.m. något privat inslag, så får vi ju ta ställning till detta då, Lars Ulander. Sluta med denna monumentala argumentation mot motionsyrkandet! Sedan vill jag bara påminna Lars Ulander om att vi har en omfattande privat arbetsförmedling i Sverige. Och tur är väl det. Har inte Lars Ulander tänkt på att enskilda människor i mycket stor utsträckning sköter om förmedlandet av egna arbeten, att enskilda människor på basis av informationer i tidningarna, t.ex. annonser, och andra kontakter skaffar sig jobb? Det gör de utan offentlig kontroll och insyn, och det fungerar bra. Hur skulle det se ut om detta inte fungerade? Då skulle arbetsuppgiften för arbetsförmedlingarna här i landet bli dem ännu mer övermäktig. Det pågår en förtalskampanj mot de anställda, säger Lars Ulander. Det är ett enkelt, svepande argument bara för att slippa diskutera de grundläggande sakfrågor som faktiskt måste diskuteras, om man är beredd att ta upp vår partimotions yrkande till en seriös diskussion. Men det vill inte Lars Ulander, och jag kan mycket väl förstå varför. Jag hoppas däremot att vi i utredningen kan komma till en något mer seriös diskussion än.den Lars Ulander tycks vara beredd att ta här.

Herr talman! När Lars Ulander blankt avvisar obligatorisk arbetsförmedling, gör han det med argumentet att de fackliga organisationerna skall ha ett ökat inflytande. Hur blir det med det ökade inflytandet, Lars Ulander? Ända sedan 1976 har det inte ökat, och jag har inte sett att socialdemokratin aktivt har verkat för att inflytandet skall öka. I utvecklingsavtalet på den privata sidan finns inget som helst stöd för detta inflytande. När skall det komma och i vilka former? När man nu avvisar förslaget om obligatorisk arbetsförmedling, måste jag fråga: Utesluter det ena det andra? Det kan väl inte vara de lokala fackföreningarnas sak att avgöra vilka som skall få arbete över hela linjen? Den egentliga utsorteringen sker på arbetsförmedlingen. Den arbetssökande anvisas ett arbete, men arbetsgivaren kan i dag totalt nonchalera denna anvisning. Vi vet ju vilka krav som ställs på den som söker arbete. De är så pass hårda och omöjliga att en del sökande inte kan få ett arbete. Fungerar då arbetsförmedlingen bra? Det måste man fråga sig. Nu har socialdemokraterna regeringsmakten. Jag vill fråga Lars Ulander: Fungerar arbetsförmedlingen i dag bra, framför allt i ett läge med stor arbetslöshet? Efter vad jag kan förstå sker ändå en form av offentlig utsortering. Den skulle vara ännu mer omfattande, om vi inte hade arbetsförmedlingen. Men när vi ser svagheterna klart framför oss, måste vi väl vidta åtgärder: båda stärka den fackliga makten lokalt och förbättra arbetsförmedlingen. Bengt Wittbom talade i sista delen av sitt anförande verkligen om vad han var ute efter, nämligen en ökad privatisering — sköt dig själv, i likhet med Svenska arbetsgivareföreningens kampanj.

Herr talman! Jag har fått en del frågor som jag skall försöka besvara. Bengt Wittbom sade att han bara ville ha en översyn. I sitt första inlägg gick han faktiskt rätt hårt in för att stötta de motioner som väckts från moderata samlingspartiet, dels partimotionen, dels enskilda motioner. Dessa motioners inriktning är fullkomligt klar, nämligen en ökad privatisering av arbetsförmedlingen. Det är ingenting att resonera om. Skälet till att vi har fått en skiljelinje inom utskottet är ju att utskottet har förklarat att det inte är med på en sådan privatisering. Därför är det lika bra att Bengt Wittbom låter masken falla och säger vad han egentligen vill. Det är inte så uppseendeväckande i och för sig. Det skulle vara mer uppseendeväckande, om moderata samlingspartiet inte skulle ha denna uppfattning. Min lilla anmärkning om att man kastar sig över arbetsförmedlingens personal håller jag fast vid. I reservationen vill man att utskottet skall förklara att effektiviteten i den nuvarande verksamheten inte är tillfredsställande enligt utskottets mening och att inte heller omorganisationen kommer att bli tillfredsställande. Men för detta bör man anklaga sig själv och inte den organisation det gäller, eftersom man inte har givit den tillräckliga resurser. Till Lars-Ove Hagberg vill jag säga att man givetvis kan påstå att ingenting har hänt från 1976 och tills nu. När det gäller en väldig mängd frågor har utvecklingen stått stilla, t.ex. beträffande demokratibiten. Men vi får väl hoppas att vi nu skall kunna få fart på den. Fungerar arbetsförmedlingen bra som den är i dag? Jag vill påstå att vi har all anledning att ställa upp väldigt hårt för de människor på arbetsförmedlingen som dagligen jobbar intensivt med dem som har en besvärlig arbetsmarknad. På arbetsförmedlingen görs dagligen och stundligen insatser för att ge människorna tillfredsställelsen av att ha ett arbete. I stället för att gå den väg som vpk talar om och som skulle vara rätt omöjlig på många sätt — en obligatorisk arbetsförmedling — bör man verka för att få fram flera arbeten. Det är naturligtvis grundförutsättningen. Men man bör också se till att man ger arbetsförmedlingarna resurser, så att de, oavsett om det finns få eller många jobb, kan ge stöd åt de människor som är i behov av hjälp. Det är då väldigt viktigt att vi förfar på det sättet.
Herr talman! Jag vill gå litet längre än Lars Ulander och säga: Jag ställer upp för dem som arbetar med arbetsförmedling, men jag vill också ge dem bättre villkor än vad Lars Ulander vill — han vill bara ställa upp för dem. Och de får jobba på ganska hopplösa villkor i dag, vad jag förstår. Den främsta orsaken finns kanske inte inom deras egen organisation utan ligger i att arbetsgivaren är så omöjlig beträffande att ta emot, att man sorterar ut. Det är just i fråga om det momentet som jag skulle vilja hjälpa arbetsförmedlingarna till att göra ett bra och rejält arbete och inte bidra till utsorteringen, som de till viss del får vara med om i dag — naturligtvis oförskyllt. Det är den frågan som jag tycker att Lars Ulander skall fundera litet över. Det är också dags att göra någonting beträffande den stärkta lokala fackliga makten. Jag efterlyste socialdemokratiska initiativ från 1976 och framåt. Jag har inte sett några. Ni har bara avslagit våra krav. Och så sent som i veckan lade ni ytterligare maktfrågor på is — det får vi se nästkommande vecka.

Herr talman! Riksdagen har i dag att ta ställning till vissa motioner som berör formerna för arbetsförmedlingsverksamheten. Ifrån centerns sida har vi ingen annan uppfattning än den som redovisats i utskottsbetänkandet. På en punkt beklagar vi emellertid den nya regeringens handlande, nämligen beslutet att lägga ner den statliga arbetsförmedlingsutredningen. Vi är av den uppfattningen att det hade varit värdefullt om den hade fått fullfölja sitt arbete. Avsikten med utredningen var att behandla frågan om arbetsförmedling för korttidsanställda på kontorsområdet. Därutöver skulle utredningen också ta upp frågan om arbetsförmedling på kulturområdet. I utredningsuppdraget ingick bl.a. att söka få till stånd en klarare gränsdragning mellan laglig och olaglig verksamhet. Det betonades också i utredningsdirektiven att eventuella förslag skulle sammanfalla med ILO-konventionernas intentioner. Utredaren kom så långt i sitt arbete att ett delbetänkande avlämnades med en kartläggning av verksamheten inom kontorsservicebranschen. Vad jag har förstått har utredaren ytterligare material sammanställt som hade varit värdefullt att få publicerat. Men så tycks nu inte bli fallet, och det är att beklaga. Utskottet säger att regeringen i annat sammanhang skall låta göra den översyn av arbetsförmedlingslagen som kan anses motiverad. Jag vill därför fråga utskottets talesman Lars Ulander: På vilket sätt skall detta översynsarbete bedrivas? Och när förväntas arbetet påbörjas? Jag tror att det vore värdefullt om vi kunde få ett svar, eftersom den statliga arbetsförmedlings utredningen nu tycks vara ett minne blott. Vi skall i dag inte diskutera de arbetsrättsliga frågorna. Men de har ändå aktualiserats tidigare i debatten, och det riktades viss kritik mot att det inte har hänt så mycket under de sex år som det varit icke-socialistiska regeringar. Låt mig därför säga till Lars Ulander att jag inte tycker att starten för hans parti har varit så speciellt lysande, eftersom han under veckan har yrkat avslag på sin egen partimotion där just dessa frågor tas upp — till den debatten återkommer vi ju nästa vecka. Herr talman! För dagen har jag inget annat yrkande än yrkande om bifall till utskottets hemställan i samtliga delar.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottet konstaterar i sin skrivning att utvecklingen på arbetsmarknaden under 1980-talet har starkt försämrats. Vi har en arbetslöshet av en omfattning som vi inte har upplevt sedan 1930-talet. Framför allt ungdomsarbetslösheten inger stark oro. Antalet lediga platser är rekordlågt. Sysselsättningen inom industrin har sjunkit kraftigt, samtidigt som sysselsättningsökningen i den offentliga sektorn har avstannat. Detta är något nytt. Tidigare har vi vant oss vid att även om sysselsättningen inom industrin har gått ner, så har nya arbeten skapats i den offentliga sektorn. Den tekniska utvecklingen med ökad robotisering och datorisering kommer att öka under 1980-talet inte bara inom industrin, utan strängt taget på hela arbetsmarknaden. Detta kommer att kräva stora omställningar på arbetsmarknaden. Vi har tidigare upplevt denna utveckling i tekobranschen och inom varven. Nu är det våra stora basnäringar — gruvorna, skogen och stålindustrin — som står inför stora förändringar. Även om en konjunkturuppgång skulle förbättra arbetsmarknadssituationen, får vi räkna med stora omställningar på arbetsmarknaden. Erfarenheten visar att en sådan utveckling drabbar särskilt de svagare grupperna på arbetsmarknaden. Det gäller framför allt de handikappade, de gamla och de nytillträdande på arbetsmarknaden, såsom ungdomar och kvinnor, men även de som saknar utbildning eller som inte har en gångbar utbildning drabbas. Den här situationen kan praktiskt taget alla människor hamna i. Även om man är ung och välutbildad i ett skede av livet, kan man under livets gång drabbas av sjukdom, det yrke man arbetar i kan rationaliseras bort, företaget kan läggas ner eller man blir äldre och orkar kanske inte med ett tungt och hårt arbete. För att möta en sådan situation på arbetsmarknaden krävs stor beredskap. Vi måste föra en ekonomisk politik som skapar nya jobb när de gamla försvinner. Det krävs samtidigt stora arbetsmarknadspolitiska insatser. Regeringen har nyligen presenterat riksdagen en rad åtgärder i detta syfte, och fler förslag kommer. : Ett viktigt instrument i arbetet för att arbetsmarknadspolitiken skall bli framgångsrik är en väl fungerande arbetsförmedling. Arbetsförmedlingen har därför under en följd av år byggts ut för att man skall underlätta för alla arbetssökande att få ett arbete. Ju högre ambition vi har när det gäller att ge människor möjlighet att delta i arbetsgemenskapen, desto större krav måste vi ställa på arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har här två viktiga funktioner: dels att påverka arbetsgivarnas rekrytering, dels att ge de arbetssökande en korrekt bild av arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen konfronteras ständigt med de konflikter som finns mellan arbetslivets krav och individens fysiska, psykiska och sociala situation. Arbetsförmedlingen har därför fått en rad resurser vid sidan om själva förmedlingsarbetet för att kunna häva dessa hinder och sammanjämka de olika kraven. Det gäller arbetsmarknadsutbildning, olika hjälpmedel för att anpassa arbetsplatserna, flyttningsersättning, lönebidrag för nyanställning eller fortsatt anställning av personer med nedsatt arbetsförmåga, etc. Ju större dessa resurser blir, desto viktigare är det med en väl fungerande arbetsförmedling som alla har tillgång till. Arbetsförmedlingen har därför en central uppgift i hela vår sysselsättningspolitik. Försämrar vi arbetsförmedlingens möjligheter att arbeta drabbar det hela arbetsmarknadspolitiken. Det är därför socialdemokratin och fackföreningsrörelsen slår vakt om den offentliga arbetsförmedlingen och avvisar kraven på privat arbetsförmedling, som framförs i flera moderata motioner. Moderaterna har valt att gå fram med flera motioner med olika lydelse — förmodligen i syfte att de lättare skulle vinna riksdagens bifall. Den gemensamma nämnaren är dock densamma, man vill införa privat arbetsförmedling. Erfarenheter från de länder där man tillåter privata arbetsförmedlingar visar att arbetsmarknaden blir segregerad. De privata arbetsförmedlingarna är bara intresserade av att betjäna den mest attraktiva arbetskraften, som ger mest utbyte till lägsta kostnad. Den offentliga arbetsförmedlingens uppgift blir då att ta hand om de mest svårplacerade, som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden. Detta kommer att medföra en försvagning av den offentliga arbetsförmedlingen. Eftersom arbetsförmedlingen har en central roll i hela arbetsmarknadspolitiken, kommer också effekten av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna att försämras. Det är en utveckling som inte bara drabbar de arbetssökande, utan på litet längre sikt även arbetsgivarna och företagen. En uppdelning av arbetsmarknaden i A och B-lag strider mot våra grundläggande sysselsättningspolitiska mål om allas rätt till arbete, liksom mot idéerna bakom arbetsförmedlingslagen. Det var bl.a. för att stoppa segregeringen på arbetsmarknaden som ILO-konventionen mot privat arbetsförmedling kom till. Den grundläggande tanken i 1935 års lag om arbetsförmedling är att arbetsförmedlingen skall vara avgiftsfri och öppen för alla grupper på arbetsmarknaden. I detta ingick också att förhindra att de arbetssökande otillbörligt utnyttjas av enskilda personer. Den som utfört ett arbete skall själv få hela ersättningen för arbetet och inte behöva avstå en del av lönen till någon som förmedlar arbetet. Om ett ekonomiskt beroendeförhållande uppstår mellan den arbetssökande och förmedlaren finns risk för missbruk av olika slag. Ett viktigt tillägg till arbetsförmedlingslagen gjordes också 1942, där man uttryckligen angav att uthyrning av arbetstagare var att anse som arbetsförmedling om det huvudsakliga syftet var att förmedla arbete. Arbetsförmedlingslagen avser således också att förhindra skentransaktioner som ges karaktären av entreprenadförhållanden, när det i verkligheten är fråga om förmedling av arbetskraft. Det är därför viktigt att framhålla att uthyrning av arbetskraft står i strid med arbetsförmedlingslagen, vilket bl.a. har bekräftats av högsta domstolen 1973. Det står också i strid med den ILO-konvention som arbetsförmedlingslagen bygger på. Med den utveckling vi kan skönja på arbetsmarknaden kommer arbetsförmedlingen att ställas inför ökade krav både kvantitativt och kvalitativt. Det finns, som jag redan har antytt, klara tendenser till ökad utslagning och utestängning från arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen måste då med olika medel hjälpa arbetstagarna att ta de arbeten som finns, påverka arbetsgivarnas utbud av arbetsplatser och påverka attityder hos både arbetsgivare och arbetstagare. Under tider av hög arbetslöshet ställer arbetsgivarna stora krav på arbetskraften och undviker att anställa handikappade eller människor med andra arbetshinder. Nya grupper har tillkommit som arbetssökande. Grupper som inte har någon bestämd yrkesinriktning eller yrkeserfarenhet dominerar. Det gäller många kvinnor, invandrare och ungdomar. Arbetsmarknaden förändrar därmed arbetsförmedlingens sätt att arbeta. Förändringen går i riktning mot allt större krav på att direkt medverka till att hjälpa individen till ett arbete som passar hans eller hennes förutsättningar. Arbetsförmedlingen har också till uppgift att med olika medel försöka påverka arbetsgivare och fackliga organisationer att driva en anställningspolitik som är förenlig med de sysselsättningspolitiska målen. Det gäller inte minst i jämställdhetsfrågorna. För att kunna uppfylla dessa mål måste arbetsförmedlingen kunna arbeta med hela arbetssökandeströmmen. En privat arbetsförmedling har av naturliga skäl inga möjligheter att uppfylla dessa krav. Den kommer i stället att motverka de angivna målen i fråga om allas rätt till arbete. Privat arbetsförmedling står därför i konflikt med de arbetsmarknadspolitiska målen.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
Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt begära någon replik, men jag ser mig ändå efter Gustav Perssons inlägg föranledd att göra det. Jag vill göra Gustav Persson uppmärksam på att budgetunderskottet enligt regeringens senast framlagda finansplan är 90 miljarder. Tidningsuppgifter kring budgetarbetet för kommande budgetår pekar på ett budgetunderskott på 100-105 miljarder. Upplåningen för att täcka dessa underskott går lavinartat snabbt. Räntekostnaderna ser ut att bli oss övermäktiga. Det är varje partis ansvar i Sveriges riksdag, Gustav Persson, att peka på möjligheter till besparingar och mer rationella sätt att arbeta inom statsförvaltningen och den offentliga verksamheten. Vi måste redan nu sätta i gång ett omfattande besparingsarbete, så att Sverige inte hamnar i samma situation som en del andra länder i världen, som står inför statsbankrutt. I det läget måste vi fråga oss: På vilket sätt kan vi inom arbetsmarknadspolitiken hjälpa till att spara? Moderaterna — sades det — väcker olika typer av motioner bara för att försöka åstadkomma privat arbetsförmedling i slutändan. Nej, Gustav Persson, det gör vi inte. Vi lägger fram förslag för att försöka få i gång en grundlig och seriös diskussion om hur vi skall kunna finna nya former för att klara en effektiv arbetsförmedling som kostar mindre pengar än vad dagens kostar. Pengar är nämligen något som Sverige har ont om, och det måste även en socialdemokrat ta hänsyn till.
Herr talman! Jag beklagar att socialdemokraterna står tomhänta och inte kan ge något besked om hur det fortsatta arbetet med översyn av arbetsförmedlingslagen skall bedrivas. Därför torde vi få aktualisera frågan i annat sammanhang. Jag hade hoppats få ett svar från de socialdemokratiska företrädarna här i riksdagen i dag, men så tycks icke bli fallet.
Herr talman! Bengt Wittbom säger här att vi bör spara genom att satsa på privat arbetsförmedling. Låt mig bara erinra om hur man har förbättrat arbetsförmedlingen under de senaste åren. Vi har fått ADB i platsförmedlingen, vi har fått obligatorisk platsanmälan och man har nyligen inom arbetsmarknadsverket avslutat en pilotutredning, vars syfte är att förbättra arbetsförmedlingen. Jag menar att man nu måste pröva de möjligheterna först. Låt personalen inom arbetsförmedlingen arbeta i lugn och ro, så tror jag att vi har möjligheter att verkligen förbättra arbetsförmedlingen, något som jag knappast tror blir fallet om vi satsar på ytterligare privat arbetsförmedling.